Fru talman! Väpnade konflikter lär vi få se i framtiden, liksom vi har sett under historien. Vi kommer naturligtvis också att veta någorlunda var dessa konflikter kommer att uppträda. Enbart i Europa finns ett sjuttiotal konflikthärdar. Alla kommer naturligtvis inte att övergå i väpnat våld. Om vi tittar på historien och försöker lära av vad som nu händer i det forna Jugoslavien, kan vi konstatera att fredsforskare i många sammanhang under lång tid har varnat för konfliktriskerna i samband med Jugoslaviens upplösning. Den blodiga tragedin i Bosnien får inte upprepas på andra håll. Det är lätt att säga, men så länge vi inte utnyttjar de möjligheter att undersöka, utreda och forska kring de latenta konfliktorsakerna, skall vi inte bli förvånade om vår praktiska politik slår slint. Vänsterpartiet har föreslagit att Sverige skall ta initiativ till en studie om vilka insatser som behövs för att undanröja latenta konfliktorsaker, och en sådan studie bör leda till någon form av konfliktförebyggande givarmöte. Utskottet säger i betänkandet att detta i och för sig är riktigt. En mängd forsknings och utredningsinsatser är redan på gång. Olika forskningsinstitutioner i landet och i Europa arbetar i ungefär samma riktning. Utskottet säger att det ''finns anledning att förmoda att de forskningsresultat som framkommer i många fall kan vara av relevans för utrikesförvaltningen''. Det är mycket elegant formulerat, men samtidigt uttrycker det en oförståelse för själva idén att rikta forskning och att göra den direkt tillämplig i konfliktlösande arbete.

I tanken om ett svenskt initiativ till sådana här studier finns det ett allmänt välvilligt förhållningssätt, men så länge vi inte tar till vara och gör allvar av idén att rikta forskningsinsatser mot detta område, kommer vi gång på gång även i framtiden att konstatera att vi borde ha gjort någonting men struntade i det. Svensk säkerhetspolitik har utsatts för en omvärdering och en glidning i vår uppfattning om vad som är en fredsbevarande inställning från Sveriges sida. Detta har naturligtvis sin grund i förändringarna i Europa, och avsikten är att det skall bli möjligt för oss att ingå i Europeiska unionen. Utskottsmajoriteten menar att svensk säkerhetspolitik inte kan vara fix och färdig för evig tid; den utsätts liksom alla andra förhållanden för förändringar. Självfallet är det så. Den traditionella svenska alliansfriheten, syftande till neutralitet i krig, har haft just den flexibiliteten och gjort det möjligt för Sverige att i olika sammanhang under historiens skiften hålla en linje som har verkat fredsbevarande. Den har inte bara varit till gagn för oss själva, utan den har också kunnat ge verktyg och möjligheter för en utveckling i stort. Vänsterpartiet anser som bekant att den svenska säkerhetspolitiken inte skall bygga på medlemskap i Europeiska unionen. Neutralitetspolitiken skall upprätthållas med alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Det är bara ett kollektivt säkerhetssystem som omfattar hela Europa som kan ge stabilitet i det nya Europa, och det organet heter för närvarande ESK. Det här kommer naturligtvis, om vår glidning i den traditionella politiken fortgår, att minska Sveriges möjligheter att föra en politik i ett vidare sammanhang. Örlogsbesök och kärnvapen till sjöss diskuteras i princip årligen i Sveriges riksdag. Sjöburna kärnvapen finns kvar. Huruvida sådana vapen medförs vid besök av utländska örlogsfartyg i svenska hamnar får vi inte veta. Vi förutsätter att besökare följer svensk lag. Den besökande staten avkrävs inga garantier. Detta medför naturligtvis att den besöksverksamhet som vi i Sverige anser vara en del i ett större och viktigt mönster innehåller ett osäkerhetsmoment. Jag är mycket tveksam till om denna typ av militärt utbyte verkligen ökar förtroendet mellan länder. Om vi återigen tittar på historien, finner vi mängder av exempel på stater som intill dagen före en konflikts utbrott har sysslat med den typen av utbyte. Jag tror att örlogsbesök som en del i förtroendeskapande åtgärder är någonting som har haft en propagandistisk innebörd, som inte har haft någon kontakt med verkligheten. Det är mycket tveksamt om det utgör något väsentligt element i vårt arbete för fred och nedrustning.

Detta bör vara möjligt. Regeringen bör i ESK ta initiativ till en överenskommelse för att det skall kunna bli ett vidare mönster. Intill det har skett bör Sverige på eget initiativ verka för att förbjuda besök där man inte klart deklarerar detta. Fru talman! Jag står självfallet bakom Vänsterpartiets uppfattningar om säkerhet och nedrustning som de uttrycks i våra motioner. I fråga om detta betänkande nöjer jag mig med att yrka bifall till Bertil Måbrinks meningsyttring när det gäller mom. 11 och 16.

Fru talman! Efter det kalla krigets slut lever Sverige i en radikalt ny säkerhetsmiljö. Det har gjort det angeläget för oss att söka förankra vår trygghet i en bred säkerhetspolitik. I den ingår ett starkt försvar. I den ingår en strävan att söka utveckla mekanismer för gemensam säkerhet, genom ett vidare samarbete med vår omvärld. I den ingår självfallet också mycket målmedvetna strävanden efter nedrustning. I det här betänkandet behandlas huvudsakligen motioner om nedrustningssträvanden. På det området råder relativt små åsiktsskillnader i utskottet. Vi ställer alla upp bakom en aktiv svensk nedrustningspolitik. De reservationer som har avgivits är huvudsakligen markeringar från Socialdemokraternas sida av att regeringen kunde göra mera på områden där regeringen redan är mycket aktiv. Flertalet reservationer avspeglar inga åsiktsskillnader i sak. På några punkter har vi olika uppfattningar om metoder. Socialdemokraterna önskar tillsätta en stor kommission som skall utreda all svensk utrikespolitik, all svensk biståndspolitik, allt svenskt östbistånd och all svensk flyktingpolitik i ett sammanhang. Det har föresvävat majoriteten att detta är en olycklig form för att ta itu med dessa mycket stora och viktiga frågor, och vi tror att det inte skulle vara meningsfullt att ha en utredning med så stort mandat. En av reservationerna föranleder mig att höja ett ögonbryn, och det är reservation nr 2. Där föreslår Socialdemokraterna ett nytt anslag för gemensam säkerhet som skall finansiera svenska FN-styrkor. I budgetbehandlingen nyligen tog vi upp den frågan. Regeringen föreslog ett höjt anslag just för svenska FN-styrkor. Socialdemokraterna önskade däremot spara på den posten och minskade anslaget med 50 miljoner kronor i sitt budgetalternativ. Det är inte särskilt tilltalande att man i budgeten försöker minska anslaget för ett visst ändamål och sedan återkommer med en reservation om att inrätta ett nytt anslag för samma ändamål. Det är trots allt pengarna som räknas, om man skall försöka bedöma vilket allvar som ligger bakom orden i sådana här viktiga frågor. Jag vill, fru talman, yrka avslag på de socialdemokratiska reservationerna. Till Jan Jennehag vill jag gärna säga att jag delar hans uppfattning att forskning om konfliktförebyggande metoder är utomordentligt viktig. Vi har också i Sverige en relativt omfattande forskning på det här området. Vi har institutioner för freds och konfliktforskning. Vi har en del fristående forskningsinstitut som får stöd via Utrikesdepartementet. Vi har SIPRI, Stockholms fredsforskningsinstitut. Vi har också ett nytt anslag, som vi behandlade i budgeten helt nyligen. Regeringen vill satsa mer pengar på säkerhetspolitiska studier, ett förslag som tyvärr inte fick stöd här i riksdagen hos valda delar av oppositionen. Jag delar helt uppfattningen att detta är ett viktigt område.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
Herr talman! Det var intressant att höra utrikesutskottets värderade ordförande tala om att den borgerliga majoriteten står helt bakom en aktiv svensk nedrustningspolitik. Det hade kanske varit på sin plats om regeringen hade presenterat en sådan. Anledningen till att vi har den här debatten i dag är just att Socialdemokraterna har presenterat ett fullständigt program för en svensk nedrustningspolitik. Det återfanns inte i regeringens proposition. Inte ens ordet nedrustning fanns. Intresset för den aktiva svenska nedrustningspolitiken har i vart fall inte redovisats av regeringen förrän vi från socialdemokratiskt håll tog upp frågorna i en motion. Jag hoppas att det intresse som deklarerats av utrikesutskottets ordförande också leder till att vi vid nästa proposition får en deklarerad svensk regeringspolitik på det här området. Även om Sveriges riksdag i mångt och mycket har varit enig i de här frågorna under årens lopp -- dvs. alla partier utom Moderaterna har stått bakom en aktiv svensk nedrustningspolitik -- vore det bra om regeringen presenterade sin politik. Nu råkar det vara Moderaterna som styr området. Det kanske är förklaringen till att vi inte får veta någonting, utan får pressa fram ståndpunkterna från regeringen. Jag vill gärna säga något om konfliktinstitutet, eftersom det faktiskt är vi som har tagit upp frågan om ett svenskt konfliktinstitut den här gången. Tidigare har vi varit flera som har drivit på. Jag skall i ärlighetens namn säga att det inte bara är den borgerliga regeringen som har varit mycket svag i sitt agerande, utan dessförinnan även den socialdemokratiska. Men riksdagen har gjort alldeles klara uttalanden och önskemål om att man vill ha ett förslag från regeringen. Det pågår naturligtvis en hel del. Där har Daniel Uppsala gör ett stort jobb. TFF i Lund gör ett stort jobb. Inte minst, skulle jag vilja säga, har de fått ett starkt internationellt renommé för sitt mångåriga och mycket systematiska arbete i Jugoslavien och med krisen där. Det vi efterlyser är att det inte bara skall sitta en grupp här och en grupp där som skall kunna tycka till och som, när de får förfrågan, skall kunna ställa upp och hjälpa till att lösa konflikterna. Vi vill ha en sammanhållen svensk poliltik på det här området. Då är det inte bara fråga om forskning. Det är fråga om att utforma modellerna för och bestämma sig för vilket anslag man vill ge ett sådant konfliktinstitut. Var det sedan skall ligga måste vara regeringen fritt och obetaget att försöka plocka fram. Men det finns uppenbarligen ett behov, både inom ESK processen och i övrigt i världen, att man med den traditionella svenska konfliktlösningsmetoden arbetar på detta och ser hur Sverige skulle kunna bidra till den processen i världen.
Herr talman! Maj Britt Theorin är besviken över att regeringen inte har kommit till riksdagen med en nedrustningspolitik. Det kan möjligen bero på att regeringen gör den bedömningen att det inte är i riksdagen som en sådan politik skall bedrivas, utan i internationella organ. Det är självfallet vid nedrustningskonferensen i Genève, i FN:s nedrustningskommitté och i alla möjliga andra internationella sammanhang som vi skall driva nedrustningspolitik. Det gör också regeringen, en mycket aktiv sådan. Det är fullkomligt möjligt för Maj Britt Theorin att ta del av alla de initiativ som tas på olika håll. Summerar man allt det som regeringen har åstadkommit är det en utmärkt aktiv nedrustningspolitik. Jag vill tillbakavisa påståendet att det skulle råda passivitet och att man inte med tillräckligt stort allvar skulle gå in för att fullfölja det mångåriga svenska arbete som har bedrivits på det här området.
Herr talman! Detta var en synnerligen förunderlig replik från utrikesutskottets ordförande. Är det inte riksdagen som skall var med och forma och fatta beslut om den svenska nedrustningspolitiken, vad är då riksdagens uppgift? Det är naturligtvis riksdagen som talar om för regeringen vad man anser är centralt och viktigt. Om regeringen har ambitioner är det regeringens uppgift att redovisa dem till riksdagen och få dem godkända därifrån. Nej, tyvärr, Daniel Tarschys, det vore för mycket sagt att den här regeringen driver en aktiv nedrustningspolitik. Det har jag tillräckligt lång erfarenhet för att kunna säga. I Förenta nationerna har inställningen totalt förändrats från svensk sida. FN har över huvud taget förlorat intresse för den här regeringen. Det är där man i första hand samlar en bred internationell majoritet för de olika förslagen inom nedrustningsområdet. Nedrustningskonferensen i Genève är ett slags verkställande organ. Där finns också Sverige med, tack och lov. Där har Sverige varit med från början och varit mycket aktivt och pådrivande. Men det dröjde ganska länge innan vi fick klarsignal från den här regeringen om att man faktiskt hade för avsikt att fortsätta den aktiva politiken för ett provstopp. Vi fick tvinga fram det i en debatt i den här kammaren för knappt ett år sedan. Dessförinnan var man på väg att överge den traditionella svenska politiken. Det är självklart att riksdagen skall diskutera de här frågorna. Det är självklart att regeringen borde presentera vad den har för avsikter på det ena eller det andra området. Det enda vi hittills har fått fram är att regeringen säger att spridningsfrågorna är de viktiga. Där vill man engagera sig. I övrigt är det en följsamhet i nästan alla delar i FN till vad EG länderna säger, dvs. Sverige bedriver en politik som är mycket starkare återhållsam än tidigare. Sverige har haft ett internationellt anseende för att vara pådrivande i freds och nedrustningsfrågorna. Det var inte utan skäl som jag pekade på vad den svenska regeringen gjorde vid WHO i förra veckan. Där ställde man sig på kärnvapenmakternas sida och ställde inte upp på traditionell svensk politik, nämligen att ifrågasätta kärnvapen. Det är förunderligt. Jag hoppas att det var ett misstag och att riksdagens beslut i dag leder till att regeringen följer den politik som riksdagen lägger fast.
Herr talman! Maj Britt Theorin låtsas vara överraskad över att utrikespolitik bedrivs utrikes. Men det är faktiskt på det internationella planet som man har anledning att ta olika nedrustningsinitiativ. Det vet också Maj Britt Theorin. Även i de socialdemokratiska reservationerna talas det om initiativ som skall tas utrikes, inte i riksdagen. Att komma till riksdagen och be om stöd för den politik som vi alla är eniga om, måste ändå vara en överloppsgärning, eller hur? Det finns en bred grundläggande enighet i den svenska nedrustningspolitiken sedan länge. Det finns inget som helst behov av att återigen samla riksdagen bakom den politik som Sverige driver aktivt och energiskt i olika internationella forum. Det som Socialdemokraterna gör är att i sina motioner hävda att man har tappat tempo på olika områden. Man för också fram en del uppslag som regeringen i sin sållning av olika initiativ finner vara mindre angelägna att föra fram. Självfallet måste man i nedrustningsarbetet välja var och när man aktualiserar olika frågor. Man väljer inte att aktualisera frågor som man inte har större förhoppningar om skall leda till framgångar, utan man har en viss ekonomi i sin strategi. Det är regeringens politik ett uttryck för. Det Socialdemokraternas reservationer är ett uttryck för är att man inte har samma uppdrivna känsla för ekonomi i nedrustningsarbetet. Det är därför som majoriteten föreslår att vi skall gå på utskottets linje och avvisa de förslag som framförs i reservationerna.
Herr talman! Daniel Tarschys markerar i sitt anförande öppet och ganska sympatiskt att vi nog är överens när det gäller studier om vilka insatser som behövs för att latenta konflikter inte skall övergå i väpnat våld. Det görs mycket och i Sverige finns kompetens på området. De insatserna skall naturligtvis inte förringas. Men det undanröjer inte att det finns behov av samordning och målinriktning på det här området. Det kan vi bara uppnå i politiska beslut. Det finns alltså all anledning i världen att utnyttja den kompetens som finns i Sverige och det renommé som Sverige har på detta område. I det stycket kan jag bara konstatera att Daniel Tarschys tycker att det här i och för sig är bra, men att något ytterligare initiativ från regering och riksdag inte är nödvändigt.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt anförande har regeringen just tagit ett initiativ. Man har föreslagit mer medel för säkerhetspolitisk forskning, som just fyller de syften som berörs i Vänsterpartiets meningsyttring. Jag noterade också att det inte var riktigt starkt stöd här i riksdagen när förslaget väcktes. Jag minns inte vad Vänsterpartiet sade, men jag vet att
Herr talman! Jag minns däremot vad Vänsterpartiet sade, och det ligger helt i linje med mitt anförande och min replik här.

Herr talman! Utrikesministern vädjade till riksdagen den 24 februari att vi skulle diskutera om ''vi var beredda att låta våra soldater skapa fred med våld och dö i strid utomlands''. Det är här alltså inte längre fråga om fredsbevarande FN uppdrag, där ju Sverige gör mycket stor nytta och som jag är helt införstådd med är en god idé. Båda parter i en konflikt vill då ha FN-soldaterna där för att hålla isär parterna. Fredsbevarande styrkor är någonting mycket konstruktivt och bra. Nu är det fråga om -- med FN-terminologin -- fredsskapande styrkor, där man alltså går in på den ena partens sida mot den andra. Det är en helt annan utveckling, med de glidande övergångsformer som man kan befara, om vi skulle skicka styrkor till Bosnien-Hercegovina. Centern väckte omedelbart efter utrikesministerns vädjan frågan i utrikesutskottet och föreslog en gemensam utfrågning med försvarsutskottet, där vi skulle lyssna inte minst på militärens bedömningar, t.ex. den svenske nuvarande FN-befälhavaren i Inget annat parti var intresserat, och någon debatt har inte kommit till stånd. Nu ligger snart en proposition, kanske redan i dag, på riksdagens bord med förslag att riksdagen skall ge klarsignal att sända en trupp till de stridande i forna Jugoslavien. Förberedelser med rekrytering pågår redan. USA överväger militärt ingripande, men enligt Bill Clinton uttalat sig okunnigt om förhållandena i ''Något betänksam blir man också'', skriver Fredrik Braconier, ''när USA:s president talar om åtgärder mot serberna om ''de försökte ockupera Kosovo och förtrycka albanerna där'. Sedan de två Balkankrigen 1912--13 har Kosovo varit en del av - - . Men det är nog en fördel om de potentiella ingriparna har basfakta klara för sig.'' Det här visar hur oerhört komplicerad situationen är. Det finns många också i Sverige som inte vet vad striderna gäller i forna Jugoslavien. USA:s allierade, EG-staterna, är ytterst tveksamma till militärt ingripande. Något beslut i FN:s säkerhetsråd är inte aktuellt. Med TV-bilderna av övervåldet på näthinnan är det lätt att ropa efter enkla lösningar. Sådana rop har hörts också i riksdagen i olika sammanhang. Men krig är aldrig enkelt. Tanken att vi nu skall förbereda soldater psykologiskt på att döda, att stå ut med att man kanske träffar oskyldiga barn av misstag är för mig förfärlig. Sverige verkar vara berett att kasta sig in i något som kan bli ett Vietnamkrig. Vet vi ens vem som är fienden? Sverige har inte krigat sedan början på 1800-talet. Vi har däremot varit mycket engagerade för fred med icke-våldslösningar, i medling och i kampen för förståelse och rättvisa i världen. I Koreakriget, där FN faktiskt var en stridande part, i Gulfkriget och i Somalia har vi medverkat med sjukhus. Vi har försökt hjälpa dem som blivit sårade, men vi har inte varit engagerade i att döda. Jag anser att det är djupt tragiskt att vi nu ändrar inställning. Herr talman! Vi har inte ens börjat utnyttja de befogenheter som ordförandeskapet i Europeiska säkerhetskonferensen, ESK, ger oss. Sverige är alltså i år ordförande och nästa år med i presidiet för den största organisation som finns för mänskliga rättigheter, för ekonomiskt och vetenskapligt samarbete för fred och förtroendeskapande i Japan som observatör. Sverige är alltså ordförande för den grupperingen. Eftersom ESK inte tyngs av en stor trögrörlig byråkrati, har ordförandelandet stora möjligheter och ett stort ansvar att använda sig av de befogenheter som ESK-länderna kommit överens om. I utskottets betänkande redovisas några ESK beslut, som ordförandelandet kunde göra bruk av i bl.a. Jugoslavien. På s. 16 beskrivs den s.k. land nominerar upp till fyra framstående personer, vilka vid behov skall kunna stå till förfogande för fredliga lösningar av mellanstatliga tvister. Rapportörer kan sändas i väg mot en aktuell stats vilja, om minst tio ESK-stater enar sig om detta. Det är alltså ett beslut som fattats av ESK:s stater i konsensus. Det beslutet skulle vi kunna göra nytta av, men det gör vi inte. Stockholm 1992 beslöts också att utöka samarbetet med s.k. NGO, non-governmental organizations, alltså frivilligorganisationer i medlemsstaterna, till praktisk samverkan på fältet.

I de delar av forna Jugoslavien där krig inte pågår skulle dessa grupper säkert vara välkomna. Sverige skulle kunna ta sådana initiativ. Men det gör vi inte. UD måste bli aktivare i detta arbete! Den militära styrka som vi förbereder oss för att sända på FN:s begäran beräknas kosta nära en halv miljard kronor. Tänk om man satsade denna summa för att aktivera alla frivilligorganisationer i ESK:s medlemsstater. Herr talman!

Vi hade ett nordiskt möte där fyra av ESK:s medlemsstater -- Norge, Finland, Sverige och Danmark -- var representerade.

Vi kan inte nu bara ägna oss åt forskning, hoppas på att något resultat skall komma fram och att bygga upp organisationer. Vi måste handla med de instrument vi har. Sveriges ansvar som ordförandeland måste utnyttjas. Det är detta och nästa år som vi har på oss. Jag vill med detta anförande vädja till alla som har en möjlighet att ingripa, att se till att vi blir mycket mer aktiva i kampen för fred i det forna

Herr talman! Jag skall översätta detta citat som är ganska viktigt.

Herr talman! Först vill jag slå fast att kristdemokraternas främsta strategi för fredsplanering är de politiska idéer som bär upp den kristdemokratiska rörelsen. Det gäller bl.a. principen om människors lika värde, mänskliga rättigheter och förvaltaransvar. Herr talman! Under hela efterkrigstiden betraktade vår omvärld, öst som väst, Sverige som en del av västvärlden. Sveriges kulturella identitet och styrelseskick har under modern tid ansetts tillhöra den sfär som utgörs av de västeuropeiska demokratierna. Mot denna bakgrund är det inte mer än naturligt att vi bejakar vår europeiska identitet. Begreppet neutralitet känns därför i detta sammanhang något haltande. Dessutom kan man ställa sig frågan vilka vi skall ställa oss neutrala till. När jag läser Vänsterpartiets motion U258 slås jag framför allt av två ihåliga idéer. Den första är övertygelsen om behovet av att återkoppla begreppet neutralitet till vår alliansfrihet. Den andra bygger på att Sverige har att välja mellan ESK och den europeiska gemenskapen i val av regionalt säkerhetspolitiskt forum samt att valet bör falla på ESK. Vi kristdemokrater hävdar tvärtom att en integrerad och stark europeisk gemenskap kommer att utgöra den stabiliserande kärna och inspirationskälla som den europeiska kontinenten och ESK så väl behöver. Jag anser att de västeuropeiska länderna, som under en lång tid har kunnat bygga upp en stark demokratisk kultur och ett betydande välstånd, är förpliktigade att se till att den europeiska gemenskapen tar sitt politiska och strategiska ansvar. Europas roll som fredsmakt måste vidareutvecklas. Att verka för ett ESK som gradvis får fred och stabilitet från ett aktivt och engagerat EG är en av de mest betydande tjänster som vi kan göra för FN, vilket i olika sammanhang också har uttryckts av FN. I den socialdemokratiska motionen U409 betonas att Sveriges framtid blir alltmer knuten till andra länders. Länderna delar en ödesgemenskap. Ett förnyat internationellt samarbete är därför nödvändigt. Jag delar helt grundtanken i denna motion: FN som ytterst verkar för att åstadkomma ett harmoniskt världssamfund måste ständigt uppmärksammas. Inte klart utsagt, men ändå tydligt, känner jag igen en kritik som går ut på att regeringen alltför ensidigt fokuserar på Europa och EG. Enligt mitt synsätt finns det dock inte någon motsättning. Om FN får representera visionen om en enad värld bör den mot omvärlden öppna europeiska gemenskapen ses som ett delmål mot denna vision. Herr talman! Vi är många som delar avskyn mot kärnvapen och skräcken för dess konsekvenser. I Sverige har det inneburit att vi har funnit en bred politisk enighet som verkar för nedrustning. Frågan är vilka åtgärder som bäst främjar en fredligare värld. I den mycket ambitiösa och genomarbetade socialdemokratiska motionen U404 återupptas frågan om en nordisk kärnvapenfri zon som en åtgärd för nedrustning. Tanken är vacker och jag är egentligen inte emot den. Men vad skulle den egentligen åstadkomma i den situation som råder i dag? De nordiska länderna är ju redan kärnvapenfria samtidigt som de flesta av USA:s och Rysslands kärnvapen är strategiska, dvs. att de har en transkontinental räckvidd. Det finns en risk för att en kärnvapenfri zon får samma verkningar som en förordad nordisk miljören zon, trots vetskapen om att hotet från miljöförstöringen kommer från andra håll och inte stannar vid gränserna. Jag upplever att dagens kärnvapenhot inte längre kommer ifrån stormakterna, utan från den växande men illa kontrollerade skaran nya kärnvapenländer. För dem är det ganska ointressant om Norden förklarar sig vara en kärnvapenfri zon eller inte. Då hjälper nog bara aktiva insatser som förhandlingar och påtryckningar. Som nordbo känner jag i stället för närvarande en betydande oro över det forna Sovjetunionens tidigare så stolta flotta.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
Herr talman! Margareta Viklund hade synpunkter på Vänsterpartiets koppling till alliansfriheten och neutralitet i krig. Detta är ingen uppfattning som har kommit nertrillande från ovan och som saknar förankring i det svenska samhället. Tvärtom har detta under en utomordentligt lång tid varit en av grundbultarna i vår politik. Jag kan inte se vad det är som gör att denna politik har blivit ihålig. En politik som under decennier, för att inte säga under en ännu längre tid, bevisligen har varit framgångsrik ger ett visst fog för att man mycket noga gör undersökningar innan man är beredd att lämna den. Vad sedan gäller ESK är naturligtvis den institutionen eller processen av en annan karaktär än ett säkerhetssystem som bygger på Europeiska unionen, bl.a. beroende på vilka stater som är inblandade i processen och framför allt vilket målet är med hela arbetet i organisationen.
Herr talman! Vi lever faktiskt, Jan Jennehag, i en litet annorlunda värld än vad vi gjorde när begreppet alliansfrihet diskuterades och lades fast. Vi lever faktiskt på 1990-talet. Det är en svår situation bl.a. i ett land som hette Jugoslavien. Världen är orolig på många olika sätt. Vilket land och vilken stat skall vi vara neutrala mot? I vilken situation menar Jan Jennehag att vi skall vara neutrala? Situationen var helt annorlunda när dessa begrepp infördes. Vi behöver tänka över vad begreppen står för i dag. Jag tror att det är en situation som vi inte kan komma undan.
Herr talman! Det karakteristiska för begreppet alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig är just att flexibiliteten i den politiken har visat sig hålla under så skiftande förhållanden. Det finns väl ingen anledning att binda upp detta kring de tidigare strukturerna som vi i Europa har haft under de senaste decennierna, utan tvärtom. Förhållandet med de konfliktmönster som vi nu kan se och den roll som Sverige kan spela utifrån en så fast grundad position som vi tidigare har haft gäller fortfarande. Det finns alltså ingen anledning att påpeka att vi lever i 1990-talet och att situationen i Europa är förändrad. Det kommer självklart att förändras även framöver. Vi kommer att leva i nästa årtusende, och även då kommer det att finnas behov av självständiga stater, som icke är allierade i fredstid i militärpakter och som iakttar neutralitet vid konflikter i området.

Herr talman! Debatten om neutraliteten var i och för sig riktad till Vänsterpartiet. Men det kanske ändå för saklighetens skull kan vara på sin plats att klargöra att det vid neutralitet inte är fråga om att vara neutral mellan två parter. Den svenska neutralitetspolitiken uppfanns inte under andra världskriget utan går tillbaka till Karl XIV:s dagar. Grundinställningen för neutralitetspolitiken är att hålla Sverige utanför konflikter. I så måtto har neutralitetspolitiken inte heller i dag förlorat sin betydelse. Det som jag tyckte var viktigast att ta upp var en del av Margareta Viklunds kommentarer. Dels ansåg hon att vi socialdemokrater hade en bra och genomarbetad motion. Dels tyckte hon att det egentligen inte var nödvändigt att göra någonting. Låt mig bara säga att vi kanske har litet olika syn. Detta kommer fram i olika värderingar. Margareta Viklund talade om Europa och EG såsom en fredsmakt. I detta begrepp ligger något annat än talet om ett fredligt Europa. Ni fokuserar alltför mycket på Europa. Sedan den borgerliga regeringen kom till har tyvärr passiviteten varit mycket påtaglig när det gäller freds och nedrustningsfrågor på den globala arenan. Att intresset har fokuserats till Europa har t.o.m. deklarerats tydligt och klart. Det har också lett till att Sverige inte kom in i säkerhetsrådet. Tredje världens länder kunde inte förstå varför de skulle rösta in ytterligare ett europeiskt land, som inte var intresserat av tredje världens problem. Det är litet intressant att höra att en kärnvapenfri zon i Norden i och för sig är en god tanke men att man egentligen inte behöver den i dag, eftersom andra saker behövs. Jaså! Jag trodde att kds samt dess ungdomsförbund och kvinnoförbund stod bakom tanken på en kärnvapenfri zon i Norden. Den är inte alls allena saliggörande i sig, utan en kärnvapen fri zon i Norden är ett av instrumenten -- precis som de kärnvapenfria zonerna i Latinamerika och i Södra Pacific -- för att minska handlingsutrymmet för kärnvapenmakterna. Det finns i Utrikesdepartementet ett långt och väl genomarbetat förslag om hur en zon skall fungera. Huvudsakligen är det så att de länder som vill ingå i en zon skall deklarera sig kärnvapenfria för att därmed tvinga kärnvapenmakterna att inte vare sig hota eller använda kärnvapen mot dessa regioner. Det är nog så betydelsefullt. För visst har vi förhandlat om en minskning av de strategiska kärnvapnen i världen, men ännu har inte ett enda av de strategiska kärnvapnen börjat förstöras. Kärnvapen finns alltså kvar i stor mängd. Alla instrument -- zoner, avtal, laglighet, provstopp och icke-spridningsavtal -- behövs för att minska kärnvapnens roll i världen.
Herr talman! Jag måste erkänna från början att jag inte har den stora erfarenhet av vare sig nedrustningspolitik eller säkerhetspolitik som Maj Britt Theorin har, som länge har funnits med här i riksdagen och i många andra utrikespolitiska sammanhang. Men jag vill ända vidhålla att jag anser att tiden nu kan vara mogen att man ser över de olika begreppen neutralitetspolitik och allianspolitik utifrån vad jag tidigare har sagt. Maj Britt Theorin sade att den nuvarande regeringen är väldigt litet utrikespolitiskt centrerad i FN-sammanhang. Men som jag sade tidigare är man positiv till just det utvidgade EG-samarbetet från FN-håll. Man ser EG till stora delar såsom en samarbetspartner när det gäller att bevara freden och samarbeta på annat sätt. Jag vill påminna Maj Britt Theorin om att vår utrikesminister faktiskt är ordförande i ESK och där gör en betydande insats för att bevara freden i Europa. Så visst engagerar sig den nuvarande regeringen i fredsfrågorna. Jag kan inte förstå något annat. Jag sade tidigare att tanken på en kärnvapen fri zon är en bra tanke och att den säkert är riktig, men jag anser inte att den frågan nu är så angelägen att lyfta fram som just frågan om de kärnvapenbestyckade ubåtarna och vad vi skall göra med dem. De utgör ett större hot och ett svårare problem.
Herr talman! Jag tänker inte föra någon EG debatt, för den är inte intessant i dessa sammanhang. Vi måste faktiskt, om vi vill åstadkomma kärnvapennedrustning, en nedrustad värld och fred, skapa globala avtal. Det kan Europa aldrig klara själv. Det kan vi inte heller klara med bilaterala överenskommelser, utan ett globalt agerande är nödvändigt. Där är den svenska regeringens passivitet mer uttalad. Sveriges riksdag enhälligt har slagit fast att den militära alliansfriheten består. Jag trodde inte att vi var på väg att ändra den i denna debatt. Frågan om zonerna är behövliga eller ej kan man ha olika uppfattning om. Men inställningen till en kärnvapenfri zon är fortfarande inte ändrad i Sveriges riksdag, som ju i enighet har begärt att regeringen skall arbeta fram ett förslag om en kärnvapenfri zon i Norden. Detta arbete är framtaget. Vi vill att det arbete som har utförts både på svensk och på skandinavisk nivå nu skall föras vidare till konkret handling. Det har vi begärt i vår reservation. Visst är spridningen av kärnavfall i Karahavet fruktansvärd. Det råder ingen diskussion om den saken. Sovjet har helt olagligt sänkt inte bara kärnvapenbestyckade fartyg utan även tusentals tunnor med kärnavfall där. Tyvärr har det spridits kärnavfall även i andra delar av världen, t.ex. Sellafield i England. Detta måste man komma åt. Det är naturligtvis oerhört viktigt att man stoppar denna spridning och får en internationell granskning av den. Hitills har inte heller den nuvarande ryska regeringen tillåtit internationella vetenskapsmän att göra en oberoende granskning. Vi borde vara överens om att den delen är viktig. Det är även viktigt att vi inte sprider kärnvapen till nya kärnvapenmakter. Men det är lika betydelsefullt att vi använder de olika instrument som vi kan få i vår hand, både avtal om nedrustning och en kontroll av att avtalen följs, avtal om kärnvapenfria zoner, avtal där kärnvapen ställs under FN:s kontroll och avtal om olagligheten med kärnvapen. Därtill kommer provstoppet och ickespridningsfördraget. Alla dessa instrument skall vi använda oss av. Som diktaren en gång sade: Passivitet är också en handling. Tyvärr tvingas jag säga -- med instämmande, som jag förstod, av Birgitta Hambraeus -- att den svenska regeringen inte är tillräckligt aktiv i dessa frågor.
Herr talman! Det hör väl till Maj Britt Theorins uppgifter att i olika sammanhang hoppa på regeringen. Men jag kan inte förstå vad Maj Britt Theorin grundar sitt påstående på att den nuvarande regeringens intresse för utrikespolitik och för internationellt arbete skulle vara mindre än den tidigare regeringens. Aldrig någonsin tidigare har väl just det internationella utbytet varit så stort som just nu mellan olika länder och i olika internationella sammanhang. Visst skall vi ha avtal på många olika områden, och det är väldigt bra. Men det allra viktigaste är väl ändå att man ser till att de olika avtalen uppfylls och fullföljs. Det torde vi vara överens om. Mycket finns kvar att göra, Maj Britt Theorin, för säkerheten i världen. Jag hoppas att vi skall kunna samarbeta.

Herr talman! I betänkandet om säkerhet och nedrustning har vi i Ny demokrati fogat ett särskilt yttrande till betänkandet angående en internationell fredsskapande militär styrka underställd FN:s säkerhetsråd. Bakgrunden till vårt yttrande är följande: Vi anser att tiden i världshistorien är mogen för en internationell militär styrka som får en roll som liknar den som en polisorganisation har i en enskild nation. Samtidigt måste den internationella domstolen reservationslöst accepteras av medlemsländerna som högsta organ för lösning av internationella konflikter. Rollen som världspolis har ofta fått spelas av USA, som i Somalia och då Kuwait befriades från den irakiska invasionen. USA kan dock inte ta på sig denna roll i all framtid. Den inhemska amerikanska opinionen kommer inte att i alla lägen acceptera att amerikanska liv riskeras och offras i fjärran länder. Det gäller speciellt om inte andra länder är beredda att hjälpa till för att upprätthålla världsfreden och försvara demokratiska staters överlevnad. Låt oss se på Jugoslavien. Vad kan omvärlden göra för det forna Jugoslavien? Det finns, enligt min mening, tre möjligheter. Den första är att inte göra något alls mer än att skicka hjälpsändningar, fördöma de stridande parterna och hoppas på att konflikten löser sig själv. Den andra är att acceptera den etniska rensningen och att andra länder erbjuder de fördrivna människorna bostad på annan plats i världen. Den tredje möjligheten och, enligt vår mening, det enda hållbara alternativet är att man med internationell rätt arbetar fram den bästa lösningen och sedan med internationella militära trupper ser till att denna lösning efterlevs. Vi i Ny demokrati anser att FN skall inrätta permanenta fredsskapande styrkor, s.k. peacemaking units, som medlemsländerna ställer till säkerhetsrådets förfogande. Dessa styrkor skall vara tyngre beväpnade än FN:s fredsbevarande styrkor, och de skall kunna rycka in med kort varsel. De fredsskapande FN-styrkorna skall rekryteras på frivillig basis och genomgå gedigen utbildning i resp. lands nationella armé. Insatser av dessa styrkor skall beslutas av säkerhetsrådet. Mellan 1945 och 1987 har FN gjort 13 fredsbevarande insatser och sedan 1987 ytterligare 13. Omkring 528 000 människor lär ha tjänat under FN:s flagg. 800 av dem har omkommit. De sammanlagda kostnaderna för dessa insatser uppgår till över 45 miljarder kronor. I dagsläget är fredsbevarande insatser under den kommande tolvmånadersperioden planerade till en kostnad av drygt 16 miljarder kronor. Trots att detta belopp utgör bara ynka tre promille av de globala militära satsningarna, flyter inbetalningarna från medlemsländerna in mycket trögt. Vi anser att Sverige bör spela en aktiv och pådrivande roll, så att dessa styrkor bildas så snart som möjligt. Det är självklart att Sverige som nation måste vara berett att tillsammans med andra nationer ingripa för att lösa blodiga konflikter i omvärlden -- ingripa med trupp, inte bara med diplomatiska uttalanden, inte minst för att vi själva skall kunna få hjälp om Sverige anfalls av främmande makt. Det kalla kriget är över, och nu finns det förutsättningar för att skapa denna internationella polis som så väl behövs. Sverige kan spela en viktig roll som pådrivande nation i denna fråga om bara insikten och den politiska viljan finns. Herr talman! Vår mening i Ny demokrati är att regeringen i internationella sammanhang skall verka för att FN inrättar permanenta fredsskapande styrkor, s.k. pacemaking units, under säkerhetsrådets kontroll och att Sverige utbildar stridande förband som kan sättas in för fredsskapande aktioner och således inte bara för fredsbevarande sådana när FN så finner det lämpligt.

Herr talman! Jag vill inskränka mig till att kommentera det Göran Lennmarker replikerade när det gäller mitt anförande. Vi har inte råd att tänka så snävt och vara så rigida. Sverige är ordförande för ESK. Göran Lennmarker sade att vi bl.a. är närvarande som observatörer i Kosova, men detta måste självfallet kunna utvidgas. Kan verkligen Göran Lennmarker ha någonting emot att man parellellt med FN:s och EG:s ansträngningar engagerar människor runt om i ESK:s medlemsländer för att komma dit och med andra metoder än diplomati och militära insatser göra insatser där? Jag tänker t.ex. på medborgardiplomaterna, Citizen Diplomat, som finns i USA. Jag tänker på olika terapiskolor som tillsammans med olika befolkningsgrupper skulle kunna komma till rätta med och läka konflikterna. Jag tänker på TFF i Sverige som Maj Britt Theorin nämnde som en oerhört framgångsrik medlare som faktiskt enligt den kosovoalbanske presidenten var mer framgångsrik än vad ESK:s observatörer är nu med sina tusenlappar som de kanske kan få från UD. Jag tänker på HCA -- Helsinki Citizens' Assembly -- dvs. de medborgarrörelser som har bildats som just NGO:s i samband med ESK processen. De har bl.a. en ordförande i Belgrad. Jag kan bara nämna några få exempel här, men runt om finns det människor med förhandlingskompetens som inger förtroende -- framstående personer -- som om ESK tog initiativet skulle kunna medverka med både råd och med aktivt deltagande i det förra Jugoslavien. De skulle inte minst stödja den majoritet av människor i det forna Jugoslavien som vill ha slut på kriget. De skulle kunna ta kontakt med de kvinnogrupper som finns där. Det är mycket få kvinnogrupper som önskar fortsätta etnisk rensning och krig. Inte kan väl Göran Lennmarker mena att ESK skall passa bara för att FN och EG försöker där nere eller att det inte är lämpligt att man utökar verksamheten med det mandat man faktiskt har fått i enhällighet bland ESK:s stater?

Herr talman! Jag är verkligen glad över Göran Lennmarkers förtydligande. Jag har självfallet aldrig föreslagit att ESK skulle konkurrera på samma område som FN -- tvärtom. Hela mitt anförande innebar ju att ESK skulle kunna komplettera med ny expertis och helt enkelt ta ett nytt grepp i denna fruktansvärda konflikt och på det sättet bidra till freden. Jag är tacksam över att Göran Lennmarker tydligen missförstod mitt anförande. Jag får i stället hoppas på och vädja till Göran Lennmarker om att han framför tankarna att Sverige som ordförande i ESK nu tar nya initiativ för att med NGO:s, dvs. frivilligorganisationer runt om i ESK:s medlemsstater, bidra till en lösning av konflikten.
Herr talman! Jag skall inte föra debatt med Göran Lennmarker om ESK kontra FN. Däremot vill jag gärna ta upp några av de andra frågor han nämnde. Han nämnde att tre eller eventuellt fyra saker nu står i fokus för regeringen. Jag hoppas att det gäller Moderaterna och inte regeringen i dess helhet. Om det vore så, vore det ganska förödande. Vad gäller förlängning av NPT har vi inga delade meningar. Inte heller när det gäller frågan om provstopp. Det är tack vare att riksdagen har drivit fram ett ställningstagande mot Moderaterna som vi har fått en aktivitet i provstoppsfrågan. Det var i det material man plockade fram från UD tidigare inte alls en fråga som man skulle prioritera. Det är bra om vi är överens om det nu. Det är naturligtvis bra om vi är överens om att avtalen som man har kommit överens om skall hållas -- inte bara från Sovjets sida utan från alla parters sida. Men det räcker inte med bilaterala avtal. Som jag sade tidigare är de ännu inte satta i sjön. Det är långt kvar till dess att vi har kommit vidare med nedskärningen av kärnvapen i sig. Baltikum. Finns det moderata tankar på att bygga upp försvaret i Baltikum? Det är ju en viktig nedrustningsåtgärd för den här regeringen. Jag kan inte riktigt hänga med Göran Lennmarker i det han sade om motsättningarna mellan Europa och FN. Han säger att vi i Sverige, om vi är intressanta i vårt integrationsarbete i Europa, också blir intressanta i världen. Men skulle inte Sverige vara intressant i världen om det inte skulle komma att ingå i EG? Historien började inte med den moderatledda regeringen där den svenska utrikespolitiken skulle drivas med en europeisk identitet. Svensk utrikespolitik är av mycket gammal hävd internationell och global. Det vi har beklagat är att man har snävat in den till att fokuseras på Europas intressen. Det visade sig också att det är så. Göran Lennmarker bekräftar ju faktiskt det vi befarar. Det fanns de facto inget intresse från regeringens sida för att få Sverige med i säkerhetsrådet just i denna intressanta tid. Sveriges erfarenheter hade kunnat vara av godo i förändringen av säkerhetspolitiken. Europa är viktiga, men man kan inte säga att man bara skall fokusera på Europa och därmed tro att man får gehör i världen i övrigt. Sveriges gehör i världen i övrigt har tyvärr minskat genom den politik som regeringen har bedrivit i Förenta nationerna.

Herr talman! Det brister litet i logiken, Göran Lennmarker. Om nu denna regering har etablerat så utomordentliga ekonomiska förbindelser med världen i övrigt, är det ju litet underligt att man därifrån inte ansåg Sverige vara så betydelsefullt att man ville rösta för oss i säkerhetsrådet. Det gjorde man inte. Man klargjorde t.o.m. att skälet härtill var att Sveriges intresse för den övriga världen hade avtagit med den nya regeringens inträde. Inställningen tog sig inte bara deklaratoriska former utan visade sig också i hur man röstade i Från att tidigare ha haft en självständig, kritisk hållning mot stora makter blev Sverige en av amensägarna som följer efter när de tyngre ekonomiska makterna säger ifrån. I varje fall ställer inte majoriteten av världens länder representerade i Förenta nationerna sig bakom den nya borgerliga regeringens politik, och den ville inte ha oss med i säkerhetsrådet, just beroende på den politik som ni själva har drivit. Jag förstår inte logiken i Göran Lennmarkers resonemang. Framför allt är det väl en fara i att som Göran Lennmarker säga att om vi integrerar vårt arbete i Europa, växer intresset för oss också ute i världen. Men om, kanske mot förmodan, Sverige inte skulle integreras i Europa, skulle därmed världens intresse för Sverige minska? Det är ju beroende av Europa och på andra håll hur världens länder ställer sig till om Sverige nu är en viktig part eller inte. I nedrustningsfrågorna är det bara att konstatera att Sverige från hösten 1991 tyvärr har ändrat röstbild i Förenta nationerna och blivit en passivare part, inte som tidigare en pådrivande part. Man måste bestämma sig för hur man vill ha det. Jag uppfattar det nya läget som beklagansvärt, eftersom det lett till att Sveriges roll i det internationella samfundet har minskat.

Herr talman! Jag tror inte att vi kommer så mycket längre, men låt mig säga att det inte precis är den politik som Göran Lennmarker gör sig till talesman för, marknadskrafternas fria spel och privatisering, som tredje världens länder frågar efter i Förenta nationerna. Det är bara att konstatera att Sverige förlorade sin plats. Jag var där som delegat, och jag förde samtal med en serie av mina tidigare kolleger i nedrustningsarbetet. De gav mig skälen till att Sverige inte fick deras röster. Sverige hade ändrat politik. Sverige har i åratal haft 120--130, kanske upp till 150 länder bakom sina förslag i Förenta nationerna. Sverige har alltså haft ett mycket starkt stöd för sin politik i alla år. Man kan ju själv räkna ut om 12 länder i EG är starkare än 140--150 länder i FN. Jag tror inte att man skall driva EG-debatten på de villkoren. Jag tror inte heller att det är så att det starka svenska internationella engagemanget för fred, nedrustning och solidaritetsfrågor i FN är en black om foten för Sverige. Det skapar i stället ett mycket starkt och viktigt stöd. Det är alldeles klart att vi inte har en ideologisk samsyn, och jag vågar nog med min internationella erfarenhet säga att den ideologiska samsyn som Göran Lennmarker försöker föra till torgs att tredje världen skulle stå bakom inte är något som vi känner igen från våra kontakter ute i världen. Det är en annan politik som man kräver, inte de fria marknadskrafternas spel, där de svaga människorna slås ut.

Herr talman! Låt mig först uttrycka min uppskattning av att det ansvariga statsrådet är här för att delta i denna debatt. I Sverige har vi haft en tradition av politisk enighet kring principerna och formerna för vårt samarbete med utvecklingsländerna. Vi har här i riksdagen haft enighet och mycket stora majoriteter såväl för de biståndspolitiska målen som för formerna för organisationen av vårt bistånd. Under de 30 år som det svenska biståndet existerat har det naturligtvis förändrats till innehåll och volym. Nya mål har kommit till, nya myndigheter har inrättats, nya uppgifter för biståndet har vuxit fram. När vi socialdemokrater satt i regeringsställning sökte vi vid varje förändring av biståndspolitiken att nå politiskt samförstånd. Den traditionen har tyvärr nu brutits. Det är märkligt av många skäl. För det första utsätts biståndet i dag för ett starkt tryck -- större och mer krävande uppgifter och samtidigt minskande resurser. För det andra attackeras biståndet, för det mesta på osakliga grunder, och utsätts t.o.m. för rena förtalskampanjer. För det tredje undermineras biståndsviljan allteftersom budgetunderskottet ökar och den inhemska ekonomiska krisen djupnar. I det här klimatet är det än mer nödvändigt för biståndets skull att söka samförståndslösningar. Men icke så. Trots att regeringen varit väl medveten om att vi socialdemokrater varit mycket kritiska mot förslagen, så tog man inte kontakt med oss när propositionen utformades. Trots att vi socialdemokrater i vår motion klart uttalade att vi i utskottsbehandlingen ville återknyta till samförståndspolitiken, så möttes vi av kalla handen. Resultatet är att vi nu har ett förslag på riksdagens bord som är föga hållbart i ett längre perspektiv. Vid ett regeringsskifte, som ju inte är helt otänkbart, lever förslagen i det här betänkandet ett farligt liv. Enligt propositionen är syftet med förslagen att öka effektiviteten i det svenska biståndet genom att göra regeringens och myndigheternas ansvar och uppgifter tydligare inom ramen för en mål och resultatorienterad styrning. För att nå detta syfte föreslås för det första en förändrad anslagsstruktur, för det andra en ny modell för samarbetet med mottagarländerna och för det tredje en integrerad fältorganisation. Den nya föreslagna anslagsstrukturen innebär att nuvarande landramar skall ersättas av s.k. Vi socialdemokrater kan inte ställa upp på den förändringen eftersom det betyder att långsiktigheten i biståndet försvagas. Vi är negativa till förslaget eftersom det innebär en försämring utifrån mottagarländernas perspektiv. Förslaget försämrar, enligt vår mening, möjligheterna till planering för mottagarna av svenskt bistånd. Propositionens förslag att avskaffa de avtalsfästa landramarna kommer att innebära att mottagarlandets möjlighet att foga in det svenska biståndet i sin egen ekonomiska planering och budgetering minskar. I betänkandet finns ingen klar och tydlig definition av det nya begreppet ''indikativa planeringsramar''. Det är därför angeläget att här i kammaren få ett klargörande på den här punkten av utskottets talesman. Propositionen ger inga övertygande argument för att avskaffa det nuvarande systemet med landramar. Vi socialdemokrater vill behålla landramarna och de övergripande samarbetsavtal med mottagarländerna som numera finns. Vidare föreslås i propositionen att importstödet lyfts ur landramarna och sammanförs med det s.k. betalningsbalansstödet. Vi menar att importstödet bör behållas inom landramarna eftersom detta, som är ett direkt stöd till strukturprogrammen, måste vara av långsiktig karaktär. Strukturprogrammen i sig karakteriseras ju av långsiktighet. Det andra förslaget i propositionen avser en ny modell för samarbetet med mottagarländerna. Jämte de s.k. landprofilerna, som använts som planeringsinstrument de senaste åren, införs nu begreppet landsstrategier. Avsikten är att regeringens ansvar skall bli tydligare i själva beredningsprocessen. Förslaget innebär egentligen en förskjutning från myndigheten, SIDA, till regeringskansliet. Jag tycker det är på sin plats att påminna om vår svenska förvaltningstradition, där vi har en tydlig och klar rollfördelning mellan myndighet och regeringskansli. Myndigheten skall bereda och verkställa, och regeringskansliet skall utarbeta riktlinjer och formulera mål och policy. Med det här förslaget går regeringskansliet in i myndigheternas arbetsuppgifter. Det finns redan nu oklarheter vad gäller samordningen i biståndsberedningen. Det här förslaget renodlar inte myndighetens resp. departementets åtaganden -- tvärtom innebär det, som vi ser det, en sammanblandning av rollerna. I den utredning som har föregått propositionen pekar flera av våra myndigheter på denna oklarhet. Enligt vår uppfattning borde man för att nå större effektivitet i biståndet koncentrera sitt arbete på att hitta samordningsmöjligheter mellan svenskt bilateralt bistånd och övriga givare, t.ex. EG och de multilaterala organen. I utredningen påpekas att det inte finns samordningsproblem mellan de olika myndigheterna men väl oklarheter mellan myndigheter och regeringskansli. Det är svårt att göra en bedömning av det förslag som nu läggs fram, och det är oklart vilka vinster man gör för att nå en större effektivitet i biståndet. Slutligen har vi det tredje förslaget i propositionen, vilket är att fältadministrationen skall integreras. Även det här förslaget är, enligt vår mening, behäftat med oklarheter. Det kan möjligen innebära effektivitetsvinster. Men vi socialdemokrater menar att de förslag som förts fram i remissomgången och i SIDA:s yttrande om regionala ambassader bör återigen granskas närmare. Vi är alltså inte beredda att tillstyrka regeringens förslag i den här frågan. Under förra riksmötet gav riksdagen regeringen till känna, med anledning av en socialdemokratisk motion, att regeringen skulle återkomma med förslag om hur bl.a. riksdagens insyn och inflytande över biståndets utformning kunde säkerställas. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord har snarare minskat riksdagens insyn och inflytande. Herr talman! Jag yrkar bifall till våra tre reservationer nr 1, 3 och 5.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse jag nu ser att ett statsråd från regeringen är närvarande. Vid behandlingen av de båda tidigare betänkandena om Sydafrika och om säkerhetspolitiken prioriterade tydligen ansvariga statsråd annan verksamhet än riksdagsdebatten. Ny demokrati har lagt fram sin syn på biståndets inriktning och omfattning i en rad motioner. Vi har föreslagit ett helt nytt grepp på biståndsmyndigheterna både på hemmaplan och i fält. Vi anser att Sverige borde renodla biståndet till sådant som det här landet är verkligt duktig på och se till att den hjälpen verkligen når dem som mest behöver den. Vi menar att dagens befintliga myndigheter som SIDA, BITS, SwedeCorp, Sandö U-centrum, Exportrådet, EKN, Svensk exportkredit m.fl. bör omvandlas till två nya myndigheter med skilda huvudinriktningar. Den ena myndigheten skall ha det totala ansvaret för det som kan kallas för hårdvaran. Det kan vara katastrofinsatser, infraprojekt, flyktinghjälp, familjeplanering m.m. Till sin hjälp skall man ha en operativ enhet med sådana tekniska och personella resurser att de mycket snabbt kan vara på plats där hjälpen behövs. Den andra myndigheten skall ha det totala ansvaret för mjukvaran. Det kan gälla exportkrediter, garantier, lån, skuldsanering, utrikeshandel m.m. Självfallet skall det vara ett nära samarbete mellan de två myndigheterna. De båda nya myndigheterna skall ha hela världen som sitt arbetsfält, men med en prioritet på Baltikum och Östeuropa. En ny utredning som rör olika myndigheter och organisationer har aviserats av regeringen. Vi avvaktar med stort intresse de förslag som regeringen kommer att lämna. Vi anser att de multilaterala anslagen skall överföras till Utrikesdepartementets avdelning för internationellt utvecklingssamarbete. I dag finns det multilaterla anslag fördelat dels i olika departement, dels hos biståndsmyndigheterna. Ny demokrati instämmer i vikten av att såväl riksdagens som regeringens möjligheter att styra biståndets inriktning förbättras. Om akuta hjälpbehov uppstår i ett land eller i en region skall planeringen och organisationen vara sådan att vi snabbt skall kunna bistå de människor som behöver vår hjälp. Flexibiliteten i biståndet måste öka -- beredskapen för ändrad inriktning skall alltid vara hög. Regeringens förslag om hur man skall hantera de s.k. reservationerna tycker vi är bra, dvs. att reserverade medel skall kunna överföras till nya projekt och t.o.m. till nya länder. Ny demokrati anser att biståndsinriktningen i större utsträckning än vad som är fallet i dag skall präglas av projekttänkande. Självfallet skall fasta programländer och deras landramar avvecklas. Vi vill också få till stånd en avsevärt bättre redovisning av biståndet. Allmänheten måste få en saklig information om de olika utvecklingsprojekten inom biståndet -- både över projekt som gått bra och över projekt där satsade medel inte fått den effekt som avsetts. Vi vill också att en mera utförlig redovisning lämnas till riksdagen varje år. Redovisningen skall ge riksdagen ett objektivt underlag för att bl.a. möjliggöra kostnadsbesparingar och rationaliseringar inom biståndet. Av regeringens proposition framgår att regeringen skall förhandla med mottagarlandets regering om lämplig biståndsinsats. I dessa förhandlingar bör också regeringen driva fram krav på en ökad koordinering mellan andra givarländer. Man bör samråda med andra mottagarländer och kartlägga deras bistånd. Ny demokrati föreslår att Sverige tar ett helt nytt grepp på sin ''fältadministration'' i såväl industrisom utvecklingsländer. Vi föreslår att ambassader, biståndskontor, exportråd m.m. slås ihop till en enhet, det vi kallar för Sweden Centre. För utvecklingsländerna föreslås i propositionen att biståndskontor och ambassad integreras och att det utses en chef för denna enhet med ett helhetsansvar. Detta är säkert bra, men vi vill gå längre. Vi föreslår en regionalisering. Vi anser att många länder i södra och mellersta Afrika skall skötas från två fasta regionkontor med helhetsansvar för biståndsinsatser, handelsutbyte, turism och rena diplomatiska frågor.

De flesta huvudstäder i de kringliggande länderna nås med flyg inom en--två timmar. Vi i Ny demokrati har ofta påpekat vikten av att ha rätt person på rätt plats. Den som skall ha ansvaret för den regionala verksamheten bör självfallet ha de kvalifikationer som krävs för en sådan uppgift. Man bör utöver den sedvanliga UD rekryteringsbasen i mycket större utsträckning låta rekrytera chefer från det privata näringslivet och från enskilda organisationer. Av propositionen framgår att integrationen och de förändringar denna föranleder bör genomföras successivt. Vi delar inte denna uppfattning. Vi anser att det av besparingsskäl är angeläget att genomföra integrationen av ambassader och biståndskontor snarast möjligt. Vi vill genom en regionalisering av all verksamhet till två kontor att integrationen genomförs på ett mycket mera genomgripande sätt än vad som anges i propositionen. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till våra reservationer 2, 4 och 6.

Herr talman! Jag får väl stämma in i kören och säga att det är bra att Alf Svensson, biståndsministern, är här. Men jag tänker inte gnöla över att ministrarna inte var här tidigare under debatten. Jag har full respekt för att de kanske har annat att göra. Jag tror inte att det är av ointresse. Jag har varit med i 23 år. Oavsett vilken regering som sitter är det samma gnällande. Antingen är statsråden här för mycket eller också är de här för litet. Det är bra att Alf Svensson är här, så att vi får höra vad detta kan innebära så småningom. Herr talman! Regeringen har uppenbarligen mycket brått att lägga om det svenska biståndet från solidaritet med u-ländernas folk till ideologisk styrning utifrån ett dogmatiskt synsätt. Det syntes bl.a. i nedskärningarna i biståndsbudgeten. Det syns ännu tydligare i det förslag till ändring av styrnings och samarbetsformerna i biståndet som regeringen har lagt fram. Regeringen talar i förslaget om effektivitet. Men blir biståndet effektivare därför att UD:s biståndsavdelning utarbetar landstrategier eller för att SIDA och de andra biståndsmyndigheterna får mindre att säga till om? Sitter UD-folket inne med större u-landskompetens än SIDA? Vad det handlar om är naturligtvis att regeringen vill ha ökade möjligheter till politisk styrning. Regeringen talar om marknadsekonomi. Men gynnas marknadsekonomiska reformer i uländerna om man avskaffar landramarna och de övergripande samarbetsavtalen med mottagarländerna? Det leder ju i stället till mindre långsiktighet och minskat ansvarstagande från mottagarländernas regeringar. Regeringen talar om demokrati. Men vilken demokrati blir det för u-ländernas bönder och kvinnor om svenska UD skall göra upp strategin? Människorna i mottagarländerna är helt frånvarande i regeringens proposition. Regeringen talar om ökad insyn och mer inflytande för riksdagen. Men enligt dessa förslag får riksdagen, vad jag förstår, mindre insyn och mindre möjlighet att styra biståndet. Riksdagen får bara ta ställning till vad som kallas indikativa planeringsramar. Sedan vill regeringen ha makt att flytta pengar från en verksamhet till en annan. I och för sig praktiserar regeringen redan detta. Regeringen har skurit ner på landramarna och utlovat bistånd i andra former. Förra året utlovades exempelvis 70 miljoner kronor till Vietnam, som stöd för en uppgörelse med IMF. Det blev ingen uppgörelse, därför att USA sade nej. Men vart har de 70 miljonerna tagit vägen? Regeringen vill slå ihop ambassader och biståndskontor, och så kallar man det integrerad fältadministration. Vilka vinster det kan ge och hur det skall utformas är inte klart ännu. Det vill regeringen bereda ytterligare. Alltså, först riksdagsbeslut och sedan beredning, så kan regeringen själv bestämma. Ett alternativ till detta har föreslagits av SIDA, nämligen regionala ambassader. Det skulle spara upp emot 20 miljoner kronor. Jag anser att detta är något som borde prövas. Vänsterpartiets slutsats blir att regeringens förslag skall avvisas. I stället måste en ordentlig översyn av biståndsarbetet göras. Vi har i Vänsterpartiet i åratal kritiserat det plottriga i att biståndet är uppdelat på en mängd anslag utanför landramarna, minskningen av det landprogrammerade biståndet, den försvagade utvecklingsorienteringen och riksdagens minskade insyn, som också leder till minskad insyn för allmänheten. Man måste också se på effektiviteten i de multilaterala organen, dit Sverige avsätter betydande biståndsmedel. Det finns en rapport som visar att 35 % av Världsbankens projekt misslyckas. Tänk om SIDA:s projekt till 35 % skulle misslyckas. Nu gör de inte det. Biståndsministern är ju en ivrig försvarare av Världsbanken. Det skulle vara intressant att höra en kommentar. Kritiken mot WHO och FAO växer. Här behövs ökad insyn för riksdagen. Borde det inte också göras en effektivitetsstudie av EG:s bistånd? Det är ju många som är angelägna om att Sverige snabbt skall bli medlem i EG. Man borde studera om EG:s bistånd är effektivare än Sveriges bistånd. Det skall bli intressant att se. Det har ju annars rykte om sig att vara byråkratiskt och trögt. Herr talman! Jag tänker, för att spara kammarens tid, inte yrka bifall till mina meningsyttringar. Vi kommer att stödja de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Kristina Svensson underströk med all rätt att det råder omfattande enighet i kammaren vad gäller biståndet. Vi hade nyligen en debatt om biståndets mål, inriktning och omfattning, där det fanns skiljelinjer men där enigheten var mera påfallande. Den proposition som dagens debatt gäller handlar huvudsakligen om tekniska spörsmål. Flertalet av de frågor som tas upp i propositionen är egentligen sådana som regeringen kunde ha avgjort på egen hand eller enkelt infört i nästa års budgetproposition. Att regeringen ändå valt att gå fram till riksdagen med förslaget är, utgår jag ifrån, ett utslag av en vilja att vara öppen och föra en diskussion om de tekniska spörsmålen. Man kan självfallet ha olika uppfattningar om hur anslag skall vara konstruerade, exakt hur dialogen skall föras med våra mottagarländer, exakt hur biståndskontor och ambassader skall samspela och vilka samordningsmöjligheter som finns på det administrativa planet. Jag uppfattar inte de frågorna som alltför ödesdigra, men jag tror att de bedömningar som regeringen har gjort är kloka. Utskottets majoritet ställer sig bakom de bedömningarna. Vi menar att lösningarna kan prövas. Skulle det visa sig att man har tagit fel, får man naturligtvis lära av erfarenheten och vidta de förändringar som kan behövas allt eftersom. De invändningar som har kommit från höger och vänster innehåller, tycker jag, en del rimliga resonemang. Det görs en del rimliga invändningar som jag utgår ifrån att regeringskansliet kommer att beakta. Nu tänker jag mera på de invändningar som kommer från vänster än på dem som kommer från höger. Ny demokrati har mera tagit tillfället i akt att låta sina käpphästar galoppera ytterligare ett varv runt arenan.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
Herr talman! Daniel Tarschys är ju klarsynt nog att inse att förslaget rymmer en hel del otydligheter. Jag tolkar hans inlägg på det sättet att man är beredd att göra justeringar längre fram, om utfallet blir vad vi befarar, nämligen ytterligare otydlighet i biståndet och att man inte når det som är syftet, effektivitet, vilket vi menar att man inte gör. Sedan skulle jag gärna vilja höra en definition av vad som menas med ''de indikativa planeringsramarna''. Jag har faktiskt inte fått det klart för mig under utskottsbehandlingen.
Herr talman! Jag skall då be att få läsa högt från betänkandet, s. 8 längst ner: ''I begreppet ''indikativ' ligger därvid att ett visst mått av flexibilitet införs i medlens användning. Riksdagen fattar beslut om planeringsramen för varje land, men en möjlighet till begränsade överföringar mellan olika verksamhetsområden bibehålls. Samtidigt är avsikten att mera långsiktiga delar av det ändamålsbestämda biståndet skall infogas i de indikativa planeringsramarna.''
Herr talman! Jag måste konstatera att det inte är någon särskilt stringent definition av begreppet. Det är olyckligt, tycker jag, att införa ett språkbruk som innebär att man i stället för att vara tydlig går vidare i biståndsjargongen med ytterligare märkliga ord som konstrueras. Jag anser att det är beklagligt, måste jag säga.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på den debatt som varit här, och jag vet ju alltför väl att de här frågorna har varit under grundligt resonemang och grundlig analys i utskottet. Statssekreterare Alf Samuelsson och flera av mina medhjälpare som suttit med i utredandet har varit hos utskottet och svarat på frågor. Inledningsvis vill jag slå fast -- och det gjordes också alldeles nyss här av utskottets ordförande Daniel Tarschys -- att de biståndspolitiska målen förstås ligger fast. Som Daniel Tarschys också sade, hade vi för inte så länge sedan en biståndspolitisk debatt som visade på en mycket omfattande och stor enighet när det gäller bistånds och utvecklingssatsningar. Regeringen tillsatte då, som vi alltför väl vet vid det här laget, en utredning enligt kommittéförordningen. Där har det funnits sakkunniga som representerat myndigheterna lika väl som oberoende personer. Till utredningen -- det nämnde inte Kristina Svensson alls -- knöts riksdagsledamöter, en representant för regeringssidan och en för Socialdemokraterna. Därmed har vi följt den tradition som utvecklats och som tillämpas i andra utredningar. Utredningen har sedan gått ut i ett brett remissförfarande, och glädjande nog kan jag konstatera att den absoluta majoriteten är klart för de förslag som förs fram. Propositionen tar upp de frågor som är relevanta för riksdagen att ta ställning till och frågor som riksdagen anmält intresse för. Jag skall ta upp punktvis några av de aspekter som har varit under diskussion. Landramarna kom till i biståndets barndom, men de förknippas fortfarande väldigt ofta i debatten med det totala biståndet. Det märker jag jämt och ständigt, faktiskt också åtskilliga gånger här i kammaren. Nu är jag helt klar över att de som är församlade här just nu känner till att landramarna inte utgör hela det bistånd som Sverige ger till enskilda länder, men många tror det. Utvecklingen under senare tid, inte minst under 1980-talet, har medfört att landramarnas andel av det totala biståndet minskat avsevärt. I dag svarar de endast för drygt en tredjedel av det bilaterala biståndet. Riksdagen har alltså inte, som felaktigt påstås i Socialdemokraternas motion, genom landramarna bestämt hur mycket ett land skall få i bistånd. Det här vill vi ändra på genom att göra en tydligare redovisning av det samlade biståndet till enskilda länder. Riksdagen skall liksom i dag besluta om den s.k. planeringsramen. S-motionen kräver att få behålla nuvarande system. Vi vill förbättra riksdagens insyn och kontroll. Riksdagens rätt att besluta om ramar får inte sammanblandas med avtalsfästandet med mottagarlandet, herr talman. I dag har vi i princip tre typer av avtal med mottagarlandet. Vi har proceduravtal, som reglerar frågor om skatter och tullar, vem som svarar för bostäder åt biståndsarbetare, osv. Proceduravtalen sluts för fem år i taget. Sedan har vi insatsavtal, som reglerar olika projekt och program. De sluts normalt för från ett år upp till fem år. Vidare har vi s.k. samarbetsavtal, som avtalsfäster för ett eller två år framåt hur mycket som går inom landramen. Eftersom riksdagen är fri att förändra landramen, måste dessa avtal justeras -- uppåt eller nedåt -- för varje år, och vi vet att så sker också. Så i praktiken blir det därför fråga om ettåriga avtal. Det innebär att vi för varje år avtalsfäster med mottagaren hur mycket vi skall betala ut för en del av de projekt som vi sedan tidigare avtalsfäst i insatsavtal, som har mycket längre avtalsperioder. Nu vill vi renodla den här avtalsstukturen. Efter den här korta redogörelsen tycker jag att det vore konstigt om inte fler vill ställa upp på det, herr talman. Därmed vill vi också ha ett system som liknar andra givares. Vi talar väldigt ofta i biståndspolitiska sammanhang om ''likeminded'' stater, och då nämner vi alltid Norge, Danmark och Nederländerna. Norge, Danmark, Nederländerna och Sverige ligger i en klass för sig. Låt oss få säga det. Dessa länder har aldrig använt sig av sådana avtal som vi har. Jag vill inte hävda, och det tror jag inte att någon här i kammaren vill, att deras bistånd är mindre långsiktigt än vårt svenska. Andra myndigheter vid sidan om SIDA, jag tänker på SAREC och BITS, kan ju helt uppenbart etablera långsiktiga samarbeten utan landramsavtal. Sedan sägs det, och det har också hävdats här i dag, att regeringen vill minska myndigheternas roll. Socialdemokraterna säger i sin motion att de vill ha starka myndigheter med kompetens och professionalism. Ja, det vill också vi. Jag tror att detta bygger på en missuppfattning. Både i utredningen och i propositionen framhålls kraven på kompetens och vikten av att bygga upp en sådan. Förslagen bygger på mål och resultatstyrning, precis som det sagts här. Riksdagen har ju för övrigt redan beslutat om att så skall vara fallet. Det innebär att regeringen och departementet måste inrikta sig på de övergripande målen och kravställandet. Myndigheterna ges ökad frihet att enligt sina olika arbetssätt och övriga förutsättningar finna effektiva lösningar på problem i arbetet med att uppnå målen. Både i utredningen och propositionen betonas vikten av att existerande styrinstrument används i så stor utsträckning som möjligt. Sedan vill jag säga några ord om fältadministrationen. Vi vet ju alla att besparingskrav gäller. Det finns skäl för att vi skall spara. Vi kommer inte förbi kraven. Vi vet också att våra relationer med mottagarländerna blir fler. Därför är det viktigt att vi kan uppvisa ett ansikte utåt. Vi menar att det talar för just integrering. Att avveckla våra ambassader i några av våra viktigaste mottagarländer, som har föreslagits här, vore att sända ut fel signaler i dessa tider. Det har föreslagits att vi skulle avveckla våra ambassader i Tanzania, Moçambique, Zambia och Angola. Jag förstår faktiskt inte hur man kan föreslå att vi skall diskriminera -- jag menar att det innebär det -- det svarta Afrika så till den grad att vi bara skulle ha ett par ambassader där. Vad skulle det likna? När vi talar om fältadministrationen ser vi att det finns ett överväldigande stöd i remissvaren för en integrering. Det är egentligen bara SIDA och Afrikagrupperna som är emot. Sammanlagt 25 remissinstanser stöder en integrerad fältadministration. Det är naturligvis en styrka. Herr talman! När man talar om fältadministration tycker jag att man skall erinra om att flera av våra biståndsmyndigheter har mycket svårt att komma till tals. Det tror jag är en erfarenhet som vi delar här. SIDA har ett eget utomordentligt bra fungerande administrativt kontor vid sidan av ambassaden. Men var finns talesmännen för SAREC och BITS? Jag tror att det är en fördel ur många synvinklar att vi har en enhetlighet här, att Sverige uppträder med ett ansikte. Det är naturligtvis skäl nummer ett. Men det finns också besparingsskäl att lyfta fram. Herr talman! Jag nöjer mig med dessa punkter.

Herr talman! Jag har också läst vad remissinstanserna har skrivit här. Det finns ju också kritik från betydande remissinstanser när det gäller det här förslaget. Man nämner osäkerhet, otydlighet osv. Afrikagrupperna och SIDA är inte oväsentliga i sammanhanget. Jag anser att de besitter den stora sakkunskapen om biståndsarbetet och administrerandet av biståndet. Jag kan också nämna Nordiska Afrikainstitutet. Varför har ni så bråttom med det här förslaget, Alf Svensson? Hade det inte varit bättre att ta ytterligare tid på sig? Då hade de organisationer i det här landet som faktiskt jobbar i praktiskt arbete med biståndsfrågorna, och har gjort det under årtionden, kunnat vara med på ett mycket tidigare stadium och även fått tillfälle att påverka ett sådant här förslag innan det kastades fram. Jag har mycket svårt att förstå brådskan i detta och att man utelämnar viktiga solidaritetsorganisationer i det här landet. Det har sagts att om förslaget inte håller skall man ompröva det. Men varför ha den ordningen? Det hade varit bättre med ett mer genomgripande och grundläggande arbete för att arbeta fram ett bra förslag.

Herr talman! Herr biståndsminister! Det är ingen som ifrågasätter att man måste pröva biståndet hela tiden. Det måste ju vara en kontinuerlig process. Att peka ut några som inte är för att vi ständigt skall ompröva är inget bra försök. Vi skall ompröva biståndet. Jag och andra ifrågasätter varför dessa förändringar skall ske så snabbt att man inte ens ger svar på alla frågor och alla problem som dyker upp. Varför stänger man ute de viktiga stora solidaritetsorganisationerna i det här landet från ett sådant utrednings och förändringsarbete? Den frågan kvarstår. Varför denna brådska? Det svarar inte Alf Svensson på. Jag har ställt frågan: På vilket sätt skulle detta innebära bättre effektivitet i biståndet? Ni föreslår att vi skall förändra landramsmodellen och utarbeta landstrategier. På vilket sätt skall det öka effektiviteten? Det står ingenting i propositionen om detta, och ni kan inte visa på någonting sådant. Det är då inte en bra produkt. Det kommer att uppstå oklarheter, osv. Man skulle ha kunnat förbättra effektiviteten i nuvarande system utan att riva upp och ta bort landramsmodellen. Är SIDA och de svenska biståndsorganen i dag så ineffektiva i jämförelse med exempelvis Världsbanken att man tvingas göra på det här sättet? Det finns uppgifter om att 35 % av Världsbankens projekt är misslyckade. Sverige ger mycket stora summor till Världsbanken, Alf Svensson. Vore det inte bättre att man tittade litet grundligare på den delen?

Herr talman! Alf Svensson nämnde att propositionen har varit föremål för en grundlig analys i utskottet. Det är riktigt. Men det var faktiskt i det arbetet som vår misstro mot förslaget förstärktes genom de samtal och de utfrågningar som ägde rum. När vi t.ex. lyssnade till SIDA:s representanter blev vi stärkta i den uppfattning som jag har redovisat här i dag. Statsrådet säger att en referensgrupp var knuten till denna utredning. Ja, det är riktigt. Men den kom till på ett mycket sent stadium. Utredaren hade då hållit på ganska länge. Det är en stor senfärdighet från departementet när det gäller parlamentarisk medverkan. Det finns ett exempel på detta just nu. Det gäller utvärderingssekretariatet. Styrelsen är fortfarande inte tillsatt. Det beslutet fattades här i riksdagen för mer än ett år sedan. Finns det några som skall arbeta med effektivisering av biståndet så är det detta utvärderingssekretariat. Jag kan instämma i Bertil Måbrinks synpunkter på vad de tunga remissorganen säger i denna fråga. Slutsatsen att det sker en förskjutning från myndigheter till regeringskansli kvarstår. Det är vad detta förslag innebär, och det kan vi inte ställa upp på. Vi behöver självfallet göra besparingar inom fältorganisationen. Men vi menar att det förslag som finns i utredningen inte är tillräckligt granskat. Det skulle vi vilja göra innan vi fattar beslut i dessa frågor. Kärnan i debatten är givetvis: Kommer dessa förslag att ge ett effektivare bistånd? Nej, det tror vi inte.

Herr talman! Jag sade nog inte riktigt så. Jag sade följande: Det förslag som SIDA pekar på som en möjlighet för besparingar och större effektivitet borde granskas ytterligare innan vi fattar beslut om en förändrad fältorganisation. Det var vad jag sade. Vi vill alla ha ett effektivt bistånd. Statsrådet hänvisar till det arbete som gjordes under slutet av 80-talet på departementet. Ett antal utredningar tillsattes, och det kom förslag om t.ex. rollfördelning. Vi menar att man borde ha använt sig av detta material innan man nu går att fatta beslut. Statsrådet säger att vi enbart lyssnar till vad man säger på SIDA. Det är naturligt att vi lyssnar på SIDA i den här frågan, eftersom det är SIDA som är den myndighet som hanterar det landramsbaserade biståndet. Man pekar i utredningen på att det egentligen inte finns några oklarheter i ansvarsfördelningen mellan de svenska biståndsmyndigheterna. Det är alldeles klart vad var och en skall göra. Men man menar att det finns en oklarhet i ansvarsfördelningen mellan regeringsdepartement och myndighet.

Herr talman! Jag vill gärna ha sagt att man naturligtvis också skall lyssna på SIDA. Det är självklart. Man skall givetvis ta till vara den sakkunskap som finns där. Det är regeringens avsikt. Jag påstår att det förslag som nu läggs fram, och som jag hoppas att riksdagen kommer att anta i kammaren, gör att SIDA:s kapacitet kan utnyttjas bättre. Låt mig påpeka att det finns önskemål om att vi skall kunna föra över verksamhet till exempelvis en myndighet som BITS efter det att SIDA arbetat bilateralt under en period. Jag menar att den organisation som vi för närvarande har inte underlättar ett sådant arbetssätt, för att använda ett understatement. Det förslag som regeringen nu lägger fram kommer att underlätta detta. Jag tycker att också detta är angeläget. Därmed vill jag ha sagt, herr talman, att det finns all anledning att lyssna på flera remissinstanser.

Herr talman! Vi tycker att det finns mycket som är bra i regeringens proposition. Men i vissa frågor vill vi gå ännu längre. Vi är otåligare och vill att integrationen skall gå snabbare. Samma sak gäller Utvärderingssekretariatet, som det nu måste bli fart på. Apropå vad som sagts om de regionala ambassaderna vill jag säga att SIDA, Socialdemokraterna och Ny demokrati -- men det är kanske inte tillräckligt att vi tycker så här -- anser att man närmare skulle utreda frågan om regionala ambassader. Att statsrådet med patos frågar vad detta skulle leda till och talar om vad man i de afrikanska länderna skulle tycka, föranleder mig att säga att man egentligen får tycka vad man vill. Måste vi spara, så måste vi väl spara. Men om vi nödvändigtvis skall göra av med en viss summa pengar kan dessa kritiska stater få mera i bistånd om vi sparar på administrationen. Alf Svensson gör sig mera till tolk för slentriantänkande, tycker jag. Statsrådet finner det ju helt omöjligt att införa en sidoackreditering i långt större utsträckning än som i dag är fallet.

Herr talman! Också jag skulle önska att Utvärderingssekretariatet kom i gång snabbare. Det är inte tu tal om den saken. Men det inte alltid som det går som man önskar eller ens enligt arbetsinriktningen. Vi är emellertid väldigt nöjda med att sekretariatet är inrättat. Jag tror att det kommer att vara oss alla till hjälp framöver. Lars Moquist tog upp frågan om regionala ambassader när det gäller afrikanska länder. Han sade: De får väl tycka vad de vill. Ja, det är nog den inställningen som är förhärskande från herr Moquists sida. Jag tycker inte att den inställningen platsar i Sveriges riksdag. Jag menar att vi har ett ansvar för länderna i det svarta Afrika. Det ligger i solidaritetens intresse men också i vårt eget intresse -- det handlar ju också om vår överlevnad -- att vi engagerar oss. Jag tror att det är till gagn att man inte befinner sig alltför långt från mycket svåra regioner som har en bräcklig administration. Om man tittar på detta med NGO och helt snabbt och kort drar en parallell, märker man ofta att deras förmåga till effektivitet och till att handla rätt i svåra situationer har att göra med att de är decentraliserade. De finns på platsen i fråga, lever med människorna och ser vad som händer. Man kommer inte nerdimpande, vilket här skulle vara fallet, i ett flygplan -- i och för sig tar det inte så lång tid att flyga. Man kan dock aldrig bilda eller bygga upp kontakter och skaffa sig en riktigt djup förståelse för dessa saker. Jag har väldigt svårt, herr Moquist, att inse det rimliga i resonemanget, om man nu verkligen vill hjälpa, om man verkligen är inriktad på att göra biståndet så effektivt som möjligt också från mottagarens sida.
Herr talman! Vi vill ha en effektivisering både av biståndet och av administrationen. I det läget tycker vi att det är lämpligt att överväga en sidoackreditering på fler ambassader än som i dag är fallet.

Herr talman! Låt mig erinra om följande, som jag förmodar att också Lars Moquist har tagit del av. I den utredningen prövades alternativa former för utlandsrepresentation, dels det s.k. KSA-systemet med Stockholmsbaserad ambassadör för ett större verksamhetsområde, dels s.k. regionambassader. Utredningen konstaterade att ett arrangemang med regionambassader sannolikt skulle kräva ökade resurser och bara kunna genomföras i undantagsfall.

Herr talman! Det mesta är väl redan sagt i den här debatten, men jag vill ändå göra några markeringar och framföra några undringar. Sverige har länge på olika sätt manifesterat sin uttalade vilja att hjälpa världens fattigaste länder såväl för att lindra nöd som för att åstadkomma utveckling. Också efter regeringsskiftet hösten 1991 fullföljs den linjen. Biståndspolitiken har också genomgått ett antal kvalitativa förbättringar. I en första fas har demokrati och marknadsekonomi fått en mera framträdande plats i biståndspolitikens målsättning. Stöd för en sådan linje har man bl.a. funnit hos de mer tongivande utvecklingsekonomerna. Nu är det dags att driva igenom nästa kvalitetsförbättring inom biståndet genom ett införande av striktare styrnings och samarbetsformer. Det tycker jag är bra. Den förra insatsen kan beskrivas så, att den syftade till att förbättra biståndets innehåll. Den nya förestående insatsen kan beskrivas som en positiv utveckling av biståndets form. Eftersom dels antalet biståndsprojekt totalt sett vid en utblick över världen överstiger i-ländernas finansieringsmöjligheter, dels i-ländernas biståndsbudgetar minskar på grund av det kärva ekonomiska läget, ställs det större och större krav på att varje biståndskrona får så stor effekt som möjligt. Även om enprocentsmålet återupprättas kommer vår solidaritet i framtiden att möta svårare och större krav från omvärlden. Antalet samarbetsområden ökar liksom antalet samarbetsländer. För att kunna möta den här situationen på ett aktivt sätt krävs det effektivitet. Med andra ord: Utdelningen av en relativt stor, men ändå begränsad, insats maximeras så mycket som möjligt. Herr talman! Den nuvarande svenska strukturen vad gäller biståndets fältadministration präglas av otydlighet utåt och dubbelarbete i fråga om administrationen. I det perspektivet är det särskilt välkommet att regeringen med exempelvis den s.k. Engblomska utredningen som underlag nu föreslår ett antal åtgärder som syftar till förbättrade styrnings och samarbetsformer inom biståndet. Ytterst är syftet att förtydliga regeringens och resp. biståndsmyndigheters ansvar och uppgifter samt att ge en tydligare och bättre bild av det samlade biståndet. Dessa åtgärder är genomtänkta och förankrade. Ett stort antal remissinstanser är klart positiva till utredningens förslag. Men man bör observera att flera av förslagen ligger i linje med vad som tidigare har beslutats här i kammaren men som inte genomförts. Redan år 1973 fattade riksdagen beslut om en förstärkt integration av biståndskontor och ambassader i programländerna. Men förslaget har inte genomförts fullt ut. Kraven på helhetsperspektiv, behovet av en fördjupad policydialog med mottagarländerna, bredden i det svenska utvecklingssamarbetet, kraven på samordning av biståndet och, inte minst, nödvändigheten av besparingar talar för en integrering. Konstigt nog har i samband med nämnda utredning och proposition ett antal röster höjts i protest. Naivt nog trodde jag att myndigheternas effektivitet var allas angelägenhet och därför borde vara ett område av samförstånd. Men det motstånd från vissa håll som den Engblomska utredningen och propositionen framkallar får mig att misstänka att det finns ideologiska meningsskiljaktigheter eller t.o.m. kanske hotade särintressen förknippade med den här frågan -- intressen som jag inte känner till. Jag ställer mig nu frågan: Vad är det som är så kontroversiellt i denna utredning? Herr talman! Kan det vara förslagen rörande regeringens styrning av myndigheterna? Den realitet som biståndet i dag skall kunna hantera består av en ökning av antalet mottagarländer och ett mångfasetterat bilateralt bistånd som involverar flera svenska myndigheter samtidigt. Förhållandet mellan regeringen och myndigheterna måste därför präglas av en mål och resultatorienterad styrning, som hävdats tidigare. Därför har kraven på myndigheterna skärpts. Det innebär att verksamheten stramas upp genom att den redovisas och analyseras under budgetprocessen. Budgetprocessen utnyttjas då som ett effektivt centralt styrnings och samordningsinstrument. Med denna åtgärd garanteras inte bara att skattebetalarnas biståndskronor utnyttjas effektivare, utan myndigheterna får också ökad frihet att inom givna ramar planera och genomföra verksamheten. Kan det då vara de åtgärder som syftar till en bättre överblick över mottagarländerna som upprör känslorna? I samarbetet med enskilda större mottagarländer föreslås att landstrategier inrättas som möjliggör en regelbunden revidering av det svenska biståndets inriktning och sammansättning. Dessa strategier utgör underlag för prioriteringar i verksamheten och en tydligare samordning mellan myndigheterna och ökar möjligheterna till en delegering av ärenden till myndigheterna. Grunden för strategierna skall vara de resultat som uppnåtts inom biståndet, de erfarenheter som enskilda organisationer har i sin verksamhet, mottagarländernas behov och egna prioriteringar samt regeringens anvisningar om huvudmål för biståndet. Men man bör ånyo påpeka att ett steg i den riktningen redan har tagits genom införandet av landprofiler för vissa samarbetsländer. Vidare föreslås att s.k. indikativa planeringsramar, något som vi har diskuterat här, skall ersätta de nuvarande avtalsfästa landramarna. Också här ställs samarbetsinriktning samt förväntade och uppnådda resultat i centrum. Detta kontrasterar med tidigare och, tyvärr, nuvarande synsätt, som fokuserat ensidigt på utbetalningarna. Jag tycker att det är på sin plats att vi i Sverige, när vi talar om hjälp till självhjälp, också verkar för att ansvaret för ett effektivt resursutnyttjande tydligare vilar på mottagaren. Herr talman! Till sist några ord om den åtgärd som utredningen föreslår och som jag redan nämnt. Åtgärden går ut på att integrera ambassadernas allmänna avdelningar och biståndskontoren och att ha en enhetlig chef. En grundregel inom management har alltid varit att den högra handen alltid skall veta vad den vänstra gör. Med separat ledning av diplomati och bistånd är det inte konstigt att den nuvarande strukturen präglas av otydlighet utåt och dubbelarbete när det gäller administrationen. Det är inte någon ny managementkunskap som jag plockar fram.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
Herr talman! Jag skall fatta mig väldigt kort. De frågor vi ställer oss är följande: Kommer biståndet att bli effektivare med hjälp av de här förslagen? Kommer långsiktigheten i biståndet att bevaras genom de här förslagen? Är det inte så att biståndet fragmenteras? Det här är de frågor som vi har i detta sammanhang. Jag trodde att de med all tydlighet hade framgått i tidigare inlägg.

Herr talman! Jag skall inte beröra sakfrågan, utan jag skall bara göra ett påpekande. Statsrådet Alf Svensson sade i sitt inledningsanförande att det till den utredning som låg till grund för propositionen hade knutits riksdagsledamöter. Det uttalandet gör att man kan tro att riksdagsledamöter ingick i själva utredningen. Så var det emellertid inte. Det var ambassadör Johan Engblom som fick i uppdrag av statsrådet att göra den aktuella utredningen, som således var en enmansutredning. Karl-Göran Biörsmark från Folkpartiet och jag fick en inbjudan från utredaren att under hösten 1992 vid, vill jag minnas, fyra tillfällen få information och samtala med utredaren och hans medhjälpare om de frågor som han arbetade med. Jag ingick alltså inte i utredningen. Som socialdemokratisk representant har jag således inte heller något ansvar för de förslag som utredaren presenterade. Johan Engblom var införstådd med det. Det var fråga om att vi fick information. Det var värdefullt och bra. Vi kunde komma med något påpekande och vi hade samtal om dessa viktiga frågor.
Herr talman! Jag vill svara på de frågor som Kristina Svensson ställde till mig. Jag hann inte fram till min plats tidigare. Ja, jag tror att effektiviteten i biståndet blir bättre. Som jag sade tidigare tror jag att man kan utnyttja varje enskild biståndskrona bättre. Man får också ökad insyn i verksamheten och kan planera på ett bättre och effektivare sätt. Det är mitt svar.
Herr talman! Jag har respekt för kammarens tid och begränsar mig till att yrka bifall till meningsyttringen i detta betänkande. I meningsyttringen finns en utförlig motivering till varför vi inte är överens med propositionen och betänkandet.

Herr talman! Jag skall i någon mån följa exemplet, men jag skall ändå använda talarstolen. Orsaken till det är att jag tycker att det kortfattade betänkande som vi har framför oss är mycket glädjande. Bakom det betänkandet finns nämligen ett riktigt engagemang för det svenska biståndet av en folkrörelse, i det här fallet kyrkorna. Man har konstaterat att vi i Sveriges riksdag på förslag av den svenska regeringen har beslutat oss för att minska det svenska biståndet i storleksordningen 1,5 miljard, dvs. ungefär 10 %. Man reagerar praktiskt genom att samla in pengar. Pengarna skickas till Utrikesdepartementet för att användas i biståndssammanhang. Man vill i någon mån gå från ord till handling och visar att man inte accepterar den här utvecklingen. Trots det beslut vi har fattat tycker jag att vi alla i den här riksdagen skall vara mycket glada över det här. Det finns faktiskt folkrörelser i Sverige i dag som reser sig upp och säger att det inte är rätt att vi tar pengarna från dem som är mest utsatta. Vi har många problem i Sverige. Det är förvisso sant. Vi har många utsatta grupper även i Sverige. Men det finns inga människor som är så utsatta som de nänniskorna som vi möter i tredje världen. Det kan jag säga efter att själv har gjort några resor och sett hur det ser ut. Jag tycker därför att det var mycket positivt att den här aktionen genomfördes. Jag hade gärna sett att fler folkrörelser hade engagerat sig för biståndet på olika sätt än vad som har varit fallet. Jag noterar att utskottet i sitt betänkande stryker under att det är olyckligt att vi har avvikit från enprocentsmålet under trycket av den ekonomiska krisen i Sverige. Jag tycker att det är positivt att utskottet också ger regeringen en reprimand. Som exempel på hur man skall återgå till enprocentsmålet använder man den konsekvensanalys som finns i kompletteringspropositionen. Med litet vetskap om hur regeringsarbetet fungerar är jag ganska säker på att Finansdepartementet har tvingat igenom att det skall stå så här i kompletteringspropositionen. Jag tror inte att intresset från det hållet är så stort för att återgå till enprocentsmålet -- tyvärr. Jag har i och för sig inga säkra belägg för det, men jag har en känsla av att man inte gör sådana prioriteringar. Det här har också fött en annan tanke hos mig. I detta betänkande talar vi om prioriteringar. Det står klart och tydligt. Strängt taget hela utskottet har skrivit under på att vi skall prioritera en återgång till enprocentsmålet. Trots det finns det partier i den här riksdagen som anser att andra saker skall prioriteras. Det är särskilt intressant att konstatera att ett av de partierna är kds som prioriterar ett vårdnadsbidrag före en återgång till enprocentsmålet. Jag tror säkert att man kan hitta fel och brister även i mitt parti på det här området. När vi gör våra prioriteringar glömmer vi att vi faktiskt har skurit ner biståndet. Om det är någon reform som vi i dag bör inrikta våra insatser på så är det att återställa enprocentsmålet och inte att inleda nya satsningar på andra områden. Jag hoppas att vi skulle kunna enas och att det som utskottet säger om prioritering är något som vi alla kan sluta upp omkring. Biståndet skall prioriteras så fort som det över huvud taget är möjligt och så snart som ekonomin det tillåter. Jag hoppas att vi långt före budgetåret 1987/88 skall vara tillbaka på enprocentsmålet.
Herr talman! Det går tydligen inte att vara generös och ta hänsyn till kammarens tid. Trots att jag tycker att det räckte med att hänvisa till vår meningsyttring får jag nu ändå lov att gå upp i debatten. Jag kan instämma i det Berndt Ekholm sade. Precis det som Berndt Ekholm har sagt står i meningsyttringen. Jag är tacksam för att det togs upp. Jag hoppas att Berndt Ekholm också stöder meningsyttringen. Det är riktigt som Berndt Ekholm säger att utskottet har gett regeringen en knäpp på näsan när det gäller den förnumstighet och det sätt att komma med pekpinnar som propositionen präglas av. Regeringen säger exempelvis: ''det inte är någon bra ordning att föreningars och enskilda medborgares engagemang för ett aktivt bistånd kommer till uttryck på så sätt att man försöker få privat insamlade medel kanaliserade via statsbudgeten''. Så talar en fullfjädrad statsbyråkrat som ingenting har hört och ingenting har förstått. Man borde i stället ha tackat -- precis som Berndt Ekholm säger -- de kyrkor, samfund och biståndsorganisationer som tog det här initiativet och uppehåller det här solidaritetsengagemanget. I propositionen nämnde man inte ens att kampanjen kom till just som en protest mot att man skar ner biståndet med 1,5 miljard. Detta rättade, som jag har sagt tidigare, utskottet till. Det tycker jag hedrar utskottet. Vi har tidigare i biståndsdebatten diskuterat enprocentsmålet. Jag vill minnas att det är Karl Göran Biörsmark som i någon tidningsartikel har sagt att man skall fortsätta att tjata om att enprocentsmålet skall återställas. Nu har vi gjort det en gång till. Det kommer att bli ytterligare tillfällen. Det är helt oacceptabelt att man först 1997/98, i bästa fall, kan tänka sig att återställa enprocentsmålet.
Herr talman! Jag skall vara ganska kortfattad. Man kan väl säga att vi är överens. Det är inte mycket som skiljer meningsyttringen från betänkandet. Jag -- som har följt biståndet under några år i riksdagen -- tycker att den betänkandetext som vi har samlats kring i utskottet är osedvanligt stark. Det är glädjande att vi har kunnat enas kring detta. Jag hoppas att regeringen denna gång kommer att lyssna på vad utrikesutskottet säger i biståndsfrågor. Det är inte alltid man har gjort det.
Herr talman! När Berndt Ekholm tar till sådana ord som han gör när det gäller kds kan jag inte låta bli att kommentera det. Han säger bl.a. att kds prioriterar vårdlönen före satsningen på biståndet. Jag vill påminna Berndt Ekholm om att det bud som man hade från början, när man talade om nedskärningar i den gemensamma uppgörelsen, låg på en neddragning med 4 miljarder. Då protesterade inte socialdemokraterna särskilt mycket. Jag vet att biståndsministern kämpade oerhört för att få biståndet på den nivå där det är i dag. Att jämföra vårdlönen och våra aktiviteter för den med insatser som gäller biståndet är ungefär som att jämföra äpplen och bananer. Det är en jämförelse som jag protesterar mot.
Herr talman! Buden om hur mycket man skall skära ned i biståndet kommer från den borgerliga regeringens finansdepartement. Som jag sade i mitt anförande anklagar jag Finansdepartementet för att alltför ofta försöka skära i biståndet. Detta är inte första gången det sker. Man borde lyssna mer på den opinion som finns för biståndet. Att det skall skäras 4 miljarder i biståndet är alltså inte något socialdemokratiskt förslag, utan det är den borgerliga regeringens finansdepartement som har lagt det budet. Jag tycker inte att det är fel att jämföra vad vi skall prioritera, exempelvis den vårdlön som kds föreslår. Jag kan nämna annat som vi bör prioritera. Jag anser personligen att vi i första hand skall prioritera de mest utsatta i samhället oavsett om de finns i Sverige eller utomlands. Jag vill börja med dem i tredje världen eftersom det är de som har det allra sämst. Jag tycker att det är en fråga om etik och moral, om det är biståndet som skall återställas först eller om det är andra sektorer i det svenska samhället. Jag tycker att jag har god grund för mitt påstående att vi bör -- precis som det står i betänkandet -- prioritera en återgång till enprocentsmålet.
Herr talman! Jag hade tänkt att jag skulle instämma i vad Berndt Ekholm sade. Men jag gjorde inte det på grund av hans något ojusta påhopp på Finansdepartementet. Vi har väl alla våra problem med finansministrarna. Men jag känner finansministern väl och jag kan gå i god för att där klappar ett hjärta som också är för ett ökat bistånd. Uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och regeringen ledde ju fram till detta som vi båda beklagar. Men vi arbetar båda för en återgång till Jag är litet orolig för hur Berndt Ekholm kommer att klara detta i sitt parti, när man ser på de besparingar som Allan Larsson förutskickar att man skall göra på exempelvis flykting och biståndsområdet. Vi kommer att få det ganska tufft båda två, skulle jag tro.
Herr talman! Jag har egentligen ingen anledning att kommentera K-G Biörsmarks inlägg. Men han säger att Socialdemokraterna tänker skära i biståndet. Det vill jag härmed dementera.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna nr 1, 3, 4 och 6. Inga-Britt Johansson kommer i ett anförande senare att tala för våra övriga reservationer. Det var med mycket stora förväntningar som vi tog emot regeringens proposition om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling. Förväntningarna var uppskruvade, förseningen stor och propositionen, när den väl kom, alldeles för mager. Tyvärr tvingades vi ganska snabbt konstatera att förväntningarna på förslag till kraftfulla åtgärder inte infriades. Vi delar självfallet regeringens uppfattning att det finns ett mycket stort behov av förändringar i hela vårt samhälle, när det gäller såväl konsumtion och produktion som energi-, transport och jordbrukspolitik, och vi ställer upp på de allmänna riktlinjerna för den framtida miljöpolitiken. Redan under vår regeringstid, då Birgitta Dahl var miljöminister, inledde vi omställnings och avvecklingsplaner och förberedde oss på en ny fas i miljöpolitiken. Det var en fas som skulle bli svårare, därför att den direkt skulle påverka människors levnadsvanor. Det är en gigantisk förändring som förestår i Sverige och i alla våra västerländska industrisamhällen om vi skall klara uppgiften att skapa den hållbara utveckling som vi har satt oss före. Vi måste börja i vårt eget land och se kritiskt på vår egen livsstil och på våra egna konsumtionsoch produktionsmönster. Vi lever på en materiell standard som är omöjlig på global nivå. Den rikaste femtedelen av mänskligheten, som vi tillhör, förbrukar fyra femtedelar av jordens resurser. Janeiro för snart ett år sedan förstärkte och bekräftade vår uppfattning att en hållbar utveckling på jorden inte är möjlig, om inte vi i den rika delen av världen förmår minska vår förbrukning av ändliga råvaror och fossil energi. Miljön på jorden kan inte räddas om vi inte utrotar fattigdomen i uvärlden. Det är där ökningen av den materiella standarden är nödvändig för att inte slitaget på skog och mark skall bli förödande. En hel del av den mest miljöförstörande industriproduktionen är nu förändrad, åtminstone i vårt land, och med ny teknik har produktionen blivit både mindre energikrävande och mindre resursförbrukande. Det är en positiv utveckling, men den räcker inte. Omställningen kan, om vi bejakar den och redan nu börjar ta konsekvenserna av vad jorden tål, förenas med god livskvalitet och gott om arbetstillfällen. Men då måste vi våga se att det krävs förändringar på många områden och acceptera att det är ekologin i första hand och inte bara ekonomin som sätter de yttre ramarna för vår mänskliga verksamhet. Herr talman! En så storslagen ansats som denna proposition borde ha resulterat i en analys av vilka kretslopp som är mest angelägna att sluta. Vi är inte lika övertygade som regeringen av marknadskrafternas goda vilja. Tempot i miljöarbetet har sjunkit betänkligt under de senaste två åren, och det kommer att ta onödigt lång tid att uppnå angelägna miljömål, som vi hade önskat tydligare formulerade. Det som förvånar oss är att så mycket energi är nedlagd på förpackningsåtervinning och så litet på långsiktiga strategier och ekomomiska styrmedel. Vi menar att det brådskar med att ta itu med de konstruktioner och investeringar som får långsiktig effekt, t.ex. byggnader, bilar, datorer och hushållsapparater. Det hade varit naturligt att nu reglera hur man skall bygga och vilka material man skall använda för att rivning av hus i framtiden inte skall åstadkomma miljöskador. Det är lika angeläget att husen också under sin användningstid är miljövänliga och inte skadar människors hälsa. Det är i detta perspektiv vi vill se den kretsloppsanpassade samhällsutvecklingen. Att nu, som regeringen föreslår, öka insamlingen av stålplåt -- i huvudsak kattmatsburkar -- och inte bry sig så mycket om kretsloppet i jordbruket är att börja med en detalj som skymmer sikten för ännu viktigare kretslopp. Det är också av avgörande betydelse att se till att det finns avsättning för det insamlade materialet. I propositionen saknas förslag till hur t.ex. den kraftiga ökningen av insamlad stålplåt skall tas om hand. Det är angeläget att hela kretsloppskedjan fungerar för det insamlade avfallet. Allmänhetens förtroende försvinner om sorterat material ändå hamnar på tippen. Produktion och konsumtion måste kretsloppsanpassas, men det betyder inte bara att förpackningar och annat skall samlas in. Det betyder också att de kan återföras till nyttig användning med rimliga insatser av energi. Framgångarna med kretsloppstänkandet får inte saboteras genom att man kör orimligt långa avstånd för att samla in mycket små mängder. Självklart måste hanteringen som helhet bli så litet energi och resurskrävande som möjligt. Vår reservation nr 3 gäller utvecklingen mot ett kretsloppssamhälle och områdena energi, jordbruk och näringspolitik. Energin i ett kretsloppssamhälle kommer rimligen från förnybara energikällor, såsom biomassa, sol, vind och vatten. Det är angeläget att på ett bättre sätt än hittills stimulera användning av förnybara energikällor. Våra relativt sett låga energipriser har tyvärr motverkat detta. En ökad användning av biomassa kräver dock teknikutveckling för att man skall komma till rätta med de höga kolväteutsläppen. Här behöver vi bättre pannor för vedeldning t.ex. och mer forskning för att kunna framställa och använda biogas. Energihushållningsplaner i industrin, även i den icke elintensiva industrin, måste utvecklas. Energisparande ger på alla områden den allra bästa vinsten. Jag återkommer senare till energibesparing på bostadsområdet. Vi anser också att obligatoriska energideklarationer behövs för elapparater och annan elkrävande utrustning. Så kommer vi till jordbruket. Den viktigaste resurs vi har i Sverige är vår matjord. Genom det jordbruk som vi bedriver håller vi på att utarma, inte bara flora och fauna, utan själva mullkapaciteten i matjorden. Detta är vårt och hela västvärldens stora kretsloppsproblem. Genom att vi i Sverige och övriga västvärlden har haft en helt lineär jordbrukslinje, dvs. vi har producerat livsmedel på landsbygden och fraktat dem till städerna, har fosfor i en jämn ström gått från land till stad. Genom våra vattentoaletter har sedan våra mänskliga restprodukter, som ju i praktiken är jordbrukarnas avfall, hamnat i våra sjöar, i stället för på åkrarna. Detta är det verkligt stora kretsloppsproblemet. Slammet från våra reningsverk borde enligt kretsloppsmodellen tillbaka till åkrarna. Skall jordbrukarna ta producentansvar för sina produkter, borde detta vara en självklarhet. Bristen på kretslopp i livsmedelsproduktionen gör att mullkapaciteten utarmas och vi måste importera handelsgödsel. Detta kostar mycket i reda pengar för samhället. Ett stort problem är också att den fosfor som man bryter alltid innehåller kadmium. Bristen på kretsloppstänkande leder alltså till att vi har fått problem med kadmium i våra livsmedel, med utarmade jordar samt med övergödda sjöar och vattendrag. Fosforn har hamnat på fel ställe i naturen. Detta är inte hållbart längre. Fosfor kommer för övrigt också att bli en bristvara i framtiden. Att skapa en kretsloppsanpassad utveckling i jordbruket och ett samspel mellan stad och land ser vi som mycket viktiga frågor för den av regeringen föreslagna kretsloppsdelegationen. Vi är starkt kritiska till regeringens tidigare beslut att ta bort prisregleringsavgiften på handelsgödsel. Detta stämmer dåligt med kretsloppstänkandet. 1990 års jordbrukspolitiska beslut var ett steg i riktning mot ett mer miljövänligt jordbruk. Mindre kemikaliesering, mer extensivt jordbruk, balans mellan produktion och konsumtion och ett jordbruk i hela landet var mål som låg väl i linje med kretsloppstanken. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med ett förslag om hur jordbruket skall passa in i ett kretsloppssamhälle. För att möjliggöra återförandet av slam på åkrarna, måste avloppsvatten från industrier skiljas från avlopp från hushåll. Vi välkomnar förslaget till ändring i VA-lagen, som borde möjliggöra för kommuner att neka tillträde till VA-nätet för industrier som släpper ut giftigt avloppsvatten. Här behövs i stället utbyggnad av slutna kretslopp för avloppsvatten i de industrier som har starkt förorenande processer. Näringspolitiken hör också hemma i kretsloppssamhället. En utveckling mot ett kretsloppssamhälle måste möjliggöra en samverkan mellan närings och miljöpolitik. Miljöpolitiken måste upphöjas till en strategiskt viktig fråga för näringslivet. En av näringspolitikens viktigaste uppgifter under 1990 talet är att driva på för att göra den industriella utvecklingen godtagbar ur miljösynpunkt. Hårda miljökrav har lett till, och kommer att leda till, fördelar för de industrier som kan ta vara på konsumenternas efterfrågan på miljövänliga produkter. Häri finns stora utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att konstatera att det går att göra någonting åt de flesta miljöproblem, och att den svenska industrin i flera fall medverkat mycket konstruktivt. Den för miljön goda utvecklingen har statsmakterna stimulerat genom att använda en mängd olika instrument som skatter, avgifter, lagar och förordningar. Det är viktigt att samhället också i fortsättningen tar kloka politiska beslut för att påskynda denna utveckling. Reservation nr 4 gäller trafiken. Propositionen saknar skrivningar som uppmuntrar och stimulerar kollektivtrafiken, vilket är negativt, eftersom miljöproblemen i samband med trafiken är mycket allvarliga. I en kretsloppsanpassad samhällsutveckling bör en utbyggnad av kollektiva och miljövänliga färdsystem finnas med. Trafiken kan inte tillåtas förorena i nuvarande utsträckning i ett kretsloppsanpassat samhälle. Regeringen ger inga andra förslag än miljöklassning av fordon och introduktion av biobränsle. Frågan är om inte vägtrafikens andel av transportarbetet måste minska och ge utrymme för mer miljövänliga transportslag. Men även bilismen måste anpassas, och därför bör bensinen miljöklassas. Med nuvarande tillverkningsmetoder är motoralkoholer tveksamma ur energisynpunkt. Däremot tror vi att en utveckling av biogas och gasdrivna fordon kan var en bra utvecklingsmöjlighet. Det är ingen hemlighet att de av oss i riksdagen beslutade målen på trafikområdet strider mot de av oss i samma riksdag beslutade miljöpolitiska målen, t.ex. om begränsning av utsläpp av kol och kväveoxider. Här behövs en analys och förslag till hur denna konflikt skall lösas. Vi anser att genomgripande förändringar av hela vårt transportsystem är nödvändigt. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag. Reservation nr 6 slutligen gäller bostäder och energibesparing. Den positiva trenden med energibesparing inom bostadssektorn, då energianvändningen för uppvärmningsändamål minskade kraftigt, har nu brutits. Man kan t.o.m. se en liten ökning i vissa fall. Orsakerna kan vara de sänkta oljepriserna och att statens stöd till energisparande avvecklades. Till detta skall man lägga den kraftiga ökning av användningen av elenergi som används till drift av ventilationsanläggningar, pumpar, hissar, tvättstugor, motorvärmare, belysning, m.m. Vid val av utrustning vid renoveringar tas mycket liten hänsyn till framtida elförbrukning. Denna utveckling måste stoppas. Särskilda medel för informations och utvecklingsinsatser bör därför enligt vår mening avsättas för att stimulera bostadsföretag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att genomföra olika projekt som kan förbättra energihushållningen inom bostadsbeståndet. Stöd till marknadsintroduktion av ny teknik som kan bidra till minskad energianvändning bör också övervägas. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till våra reservationer nr 1, 3, 4 och 6.

Herr talman! Propositionen om riktlinjer för en kretslopsanpassad samhällsutveckling innehåller inte bara förslag till riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling, utan den innehåller också en rad förslag till åtgärder. Sammantaget innebär förslagen i propositionen ett sytemskifte inom miljöpolitiken. Det är ett sytemskifte som kan medföra många positiva förändringar, men som samtidigt kan drabba inte bara enskilda företag och medborgare, utan också själva marknadsekonomins funktionssätt. Om propositionen okritiskt läggs till grund för samhällets fortsatta åtgärder inom miljöpolitiken kan den leda till en hel del oönskade effekter. Förändringen kan i sin förlängning medföra att det skapas ett slags planekologiskt system som riskerar att sätta marknadsekonomin ur funktion. Jag anser att konsekvenserna av en sådan genomgripande förändring skulle ha analyserats och ingått som en väsentlig del i en sådan här proposition. Kravet på god miljö får aldrig bli ett självändamål. Mot bakgrund av detta hade det varit önskvärt om man särskilt hade ägnat uppmärksamhet åt att analysera de konsekvenser som förslagen får var för sig och tillsammans. Jag tänker då på den privata äganderätten, näringsfriheten och den fria konkurrensen samt på vilka kostnader förslagen i övrigt kan leda till för samhället, medborgarna och de enskilda företagen. Herr talman! Trots de här bristerna anser vi i Ny demokrati att propositionens huvudsakliga innehåll är i grunden positivt. Konsekvenserna av förslagen måste dock från de berörda synpunkterna ges särskild uppmärksamhet under de närmast kommande åren, så att det blir möjligt att snabbt upptäcka oönskade effekter och genomföra nödvändiga förändringar. Nu ser jag med viss tillfredsställelse i betänkandet att formuleringarna har öppnat för den här sortens samtal längre fram. Det står t.ex. så här: De fastställda ambitionerna som gäller för miljöpolitiken skall stegvis gå vidare med konkreta mål och tidsramar. Näringslivet skall även i fortsättningen ha en frihet att själv utarbeta och välja metod för att nå detta mål inom angivna tidsramar. Detta är i och för sig bra. Men det är inte bra att att man inte gjorde en sådan konsekvensanalys innan man presenterade propositionen. Om man i efterhand upptäcker att någonting är fundamentalt fel i tanken är det så dags att ändra på det. Man borde tänka efter före. Jag är vidare tveksam till den föreslagna förändringen i plan och bygglagen, vilken går ut på att det av lagen klart skall framgå att lagens bestämmelser syftar till att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Skälen till tveksamheten är i allt väsentligt desamma som jag redan har anfört, dvs. frågan om vilka konsekvenser ändringen får för den privata äganderätten, näringsfriheten och den fria konkurrensen. Genom ändringen i portalparagrafen får hela lagkomplexet ett nytt innehåll. Innebörden av lagen kommer att ändras, tillämpningen blir en annan. Rättssäkerheten kan uppenbarligen komma i fara. Regeringen har tillkallat en utredare med uppgift att se över PBL. Utredningen skall bl.a. överväga behovet av närmare bestämmelser för ökad miljöhänsyn i den fysiska planeringen. I det sammanhanget kommer tillämpningen av kretsloppsprincipen att särskilt uppmärksammas. Resultatet av utredningen skall redovisas i etapper, med slutredovisning i april nästa år. Herr talman! Jag tycker att detta är en rätt egendomlig situation. Jag har många gånger i utskottet blivit avfärdad när jag har yrkat bifall till mina motioner med motiveringen att en utredning är på gång och att den snart kommer att redovisa sitt resultat. Vi kan inte föregripa detta. Det har jag fått nöja mig med, antingen jag velat eller ej. I det här fallet är det precis tvärtom. Här finns det en utredning. Utredaren har fått i särskild uppgift att titta på just de här problemen. Man skall lägga fram ett delbetänkande inom kort och slutredovisningen inom mindre än ett år. Varför väntar man då inte med att fatta genomgripande beslut om ändring i lag? Jag tycker att det är egendomligt. Det är därför jag har reserverat mig mot detta. Avslutningsvis vill jag än en gång säga att i huvudsak står vi bakom själva kretsloppstanken och principerna bakom propositionen. Men vi har de här två allvarliga invändningarna. Jag yrkar därför bifall till Ny demokratis två reservationer till betänkandet.

Herr talman! Själva ordet ekologi har blivit ett modeord. Ekologi, läran om samspelet i naturen. Ordet används i de mest skilda sammanhang. En positiv tolkning är naturligtvis att medvetenheten har ökat och att det gör att det är positivt att använda begrepp som på något vis antyder att den som säger ordet bär denna medvetenhet. En överföring till det politiska språket och till regeringens vilja att markera medvetenhet var naturligtvis kretsloppspropositionen. Kretsloppet är en princip som i hög grad är ekologisk. När det gäller samspelet i naturen är kretsloppet en av de viktigaste delarna. Att samhället måste bruka naturresurser och använda förnybara energikällor utan att skapa avfall och andra negativa miljöeffekter är en självklarhet. Frågan är bara hur vi skapar sådana system som gör att detta blir fallet, och hur skapar vi ekonomiska resurser i de fallen, vilka inte är så få? Det står i konflikt med vårt sätt att producera varor och tjänster. Sverige som ett litet och högt utvecklat industrioch tjänstesamhälle grundar en stor del av sin ekonomi på handel och förbindelser av allehanda slag med omvärlden. Detta skapar både möjligheter och begränsningar för hur vi skall agera inom snart sagt alla områden. Sveriges ansvar för att driva på miljöutvecklingen är stort. Sverige är ledande inom ett antal tekniska områden. Tekniker som kan ingå i ett kretsloppssamhälle kommer på sikt att vara den enda grunden för världens produktion och naturligtvis också för svenskt näringsliv. Det är alltså viktigt att ett land som Sverige går längst när det gäller miljökraven och att vi markerar vår plats som en högt utvecklad industrination genom att skapa exempel på hur man kan producera så att hanteringen ingår i ett kretslopp. Vilka riktlinjer skall man då ha? Det finns naturligtvis en mängd olika sätt att angripa problemen på. Men samhället som beställare av varor och tjänster måste ställa långsiktiga krav. De man köper och beställer av skall ge möjlighet till ett kretsloppsbeteende. Alla slag av styrmedel, från rena förbud till avgifter, skall användas. Om miljöavgifter råder ingen diskussion. De kommer att användas, och de har visat sig vara någorlunda effektiva i förhållande till andra styrmedel. Våra beslut i Sverige måste alltid ställas i relation till omvärlden. På kort sikt finns det naturligtvis, liksom vi tvingas göra ranordningar inom landet, möjligheter för oss att fundera över vad vi bör göra i Sverige och vilka satsningar vi behöver göra utanför landet i form av hjälp eller teknikspridning på annat vis.

Det betyder att vår livsstil måste förändras. Vår materiella konsumtion per individ måste ändras och minskas. Varuproducenterna måste kunna ta ansvar för sina produkter och se till att de ingår i ett fullständigt kretslopp. Kraven som vi ställer på produktionen skall självfallet kunna förändras, men de skall endast kunna förändras i miljövänlig riktning. Ett exempel på motsatsen är sänkningen av skatten på fossila bränslen. Det är ofta effektivt om varje bransch eller sektor själv får tala om hur man vill att dess produktion skall ingå i ett kretsloppssamhälle. Myndighetsdirektiv eller andra samhällsbeslut är inte alltid effektivast, utan det kan vara: Här har ni en uppgift. Lös den på det sätt ni finner lämpligt, bara det blir gjort! Häri måste naturligtvis också kunna ingå att samhället förbjuder vissa typer av varor och produktionssätt. Om en verksamhet inte kan redovisa hur en omställning skall gå till, måste naturligtvis samhället ha möjligheter att förbjuda den. Nya verksamheter måste ifrågasättas om de inte kan ingå i ett kretsloppssamhälle. Med exempel av den typ som jag nu har talat om vill jag ge Vänsterpartiets syn på propositionen, vilken har visat en god vilja och som har aktualiserat debatten. Men propositionen är knappast möjlig att hantera för att förändra vår vardag nu. Det finns ett antal utredningsdirektiv och lägesbeskrivningar som egentligen inte kan kallas för förslag från en regering på hur man vill att produktion skall bedrivas i Sverige. Vi tycker därför att regeringen skall få i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag. Regeringen bör få en tidsgräns. Det skall finnas en press. Den 1 januari kan vara ett lämpligt datum. Energisektorn måste naturligtvis liksom övriga sektorer baseras på förnybara energislag. För Sveriges del skall vi öka användningen av biobränslen. Även här tycker jag att vi måste sätta press på regeringen att sätta datum och att sätta upp mål som skall nås. Regeringen får själv tala om hur man skall åstadkomma detta. Hur landets energiförsörjning till större del skall kunna baseras på biobränslen är ett exempel på ett sådant mål som riksdagen kan anta och ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag till. Drivmedel är en annan viktig fråga. Sammansättningen av produkten är viktig, eftersom stora mängder hanteras och förbrukas. Vi är överens om att bly i bensin skall bort. Vänsterpartiet tycker att en mycket snar gräns kan sättas. Det finns inga tekniska och ekonomiska skäl för att inte omedelbart övergå till blyfri bensin. Det lager som finns i landet måste naturligtvis användas, men former för detta är möjliga att finna om man är klar över att blyad bensin icke skall produceras från ett visst datum. Det finns i detta sammanhang detaljfrågor som kanske fordrar ytterligare belysning, exempelvis hur man skall lösa problemet med de motorer som kräver blyad bensin. Jag är övertygad om att marknaden i det fallet är effektiv med att förse sina kunder med produkter som gör att man kan använda exempelvis veteranbilar. Det är i detta fall inga stora mängder som det är fråga om. En omfattande handel med kemikalier gör att vi inte kan se enbart till nationsgränserna. Regeringen måste därför driva kretsloppstänkandet internationellt. Även här tycker jag att man kan sätta datumgränser och mål på ett annat sätt än vad som görs i propositionen. Man bör markera att man ser allvarligt på dessa frågor. Hur skall vi effektivare utnyttja exempelvis substitutionsprincipen för kemikalier? Tvätt och rengöringsmedel används i stor mängd och i princip av alla människor. Dessa bidrar till övergödning av våra sjöar och hav. Det finns miljövänligare alternativ. Vilka styrmedel används för att snabbare än nu komma ifrån problemet med övergödning från tvätt och rengöringsmedel? Regeringens förslag när det gäller förpackningar finns det i och för sig inte mycket att säga om. Det är bra. Men målen? Återigen, varför inte ha en tidsgräns? Varför inte tala om att ett mål exempelvis skall vara uppnått inom två år, den 1 januari 1996. Problemet med förpackningsmaterial är mycket stort och för den enskilde konsumenten omöjligt att överblicka. Ett producentansvar får naturligtvis också praktiska problem. Men om konsumenten själv skall ta hand om ett tiotal olika slag av förpackningar plus ett antal andra uttjänta varor, som man skall källsortera och hantera på olika vis, blir det naturligtvis praktiskt ogörligt. Återigen, varför inte sätta en tidsgräns från regeringens sida? Kom med förslag före den 1 januari om hur antalet förpackningsmaterial och retursystem skall minskas! Elektriska och elektroniska produkter skall kunna återbrukas. I Tyskland finns ett förslag på detta område som kan tjäna som förebild. Även här finns möjligheter att återkomma med exakta formuleringar om mål som är möjliga att förhålla sig till och att ta ställning till. Propositionen innehåller få av den typen av mål, vilket jag tycker jag är den största bristen. Herr talman! Jag yrkar bifall till min meningsyttring i momenten 2, 6, 20, 22 och 56.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till utskottets hemställan i sin helhet. För det andra vill jag säga att jag tycker att det är tråkigt att miljöministern på grund av ett tidigare bokat och sedan länge fastlagt internationellt engagemang inte kan delta i debatten här i dag. Det förslag som regeringen har lagt om en kretsloppsanpassad samhällsutveckling är ett banbrytande förslag, som innebär ett regelrätt spårbyte i miljöarbetet. Genom att föra in begreppet kretsloppstänkande och begreppet producentansvar som delar av huvudpunkterna i detta, förändras förutsättningarna för många aktörer på miljöområdet att ta sitt ansvar och att visa sitt miljöengagemang. Det må gälla förtroendevalda i olika sammanhang -- i kommuner, i företag och inte minst vi enskilda medborgare. Det är glädjande att utskottet med glädje och stort engagemang har behandlat regeringens olika förslag, vilket naturligt nog också har resulterat i att man har ställt sig bakom regeringens inriktning. När jag talar om utskottet menar jag inte bara utskottsmajoriteten, utan också reservanterna på olika punkter i utskottshanteringen. Det är uppenbart att alla reservanter står bakom de grundläggande attityderna i regeringens förslag och därmed också i utskottets betänkande. Man försöker att göra några, som man tydligen uppfattar det, korrigeringar på olika punkter. Korrigeringarna visar egentligen med vilken vilsenhet man från en del partiers sida tidigare har uppfattat miljöfrågorna. Grundbegreppen här är kretsloppsresonemanget och producentansvaret. När det gäller kretsloppsarbetet pekar regeringen mycket tydligt på att här hör en mängd samhällssektorer samman, vilka måste in i kretsloppsarbetet. Dit hör energifrågorna, trafikfrågorna, industrin, skogsoch jordbruket, forskningen och utbildningen. Lena Klevenås berörde i sitt inlägg flera av dessa sektorer. Det är riktigt att dessa sektorer hör hemma i kretsloppsarbetet. Poängen är att regeringen talar om detta. Man säger att nästa steg i arbetet blir att inlemma dessa samhällssektorer i arbetet. Vi har, säger regeringen, nu koncentrerat oss på det kretslopp som man ibland kallar för teknosfären, dvs. hantering av material och varor i ett kretslopp som människan mycket starkt kan påverka. När det gäller kretsloppet slår regeringen tydligt fast vilka prioriteringar som skall gälla. Man klargör tydligt synen på naturresurser och material. Man säger: Resurser skall användas. De skall återanvändas, materialåtervinnas, energiåtervinnas och i sista hand deponeras. För regeringen är detta kretslopp alldeles tydligt, hur materialet och resurserna skall flöda på ett riktigt sätt i samhället. Med den utgångspunkten går regeringen vidare och pekar ut begreppet producentansvar, som innebär att producenten i fortsättningen skall ta ansvaret för en vara sedan den är slutanvänd för sitt ursprungliga ändamål. Häri ligger något väldigt nytt i miljöarbetet. En ny aktör får ett ansvar som han inte tidigare har haft och får det med en mycket tydlig skärpa. Här ligger det nya -- och det tyngsta, borde man väl säga -- i regeringens förslag, nämligen att man begär av riksdagen att successivt få gå vidare i tur och ordning med nya material och nya varuslag som skall in i kretsloppstänkandet. Sedan gör man några markerade nedslag. Det är nyttigt med de konkreta nedslagen, även om det sedan är regeringen som också när det gäller dem skall gå vidare med förordningar som får kraft ute i samhället. Man gör nedslag i förpackningsfrågan. Vi borde alla vara överens om att det kanske är så att förpackningarna i det svenska hushållsavfallet inte utgör världens största miljöproblem. Jag är beredd att skriva under på den synen. Här har vi internationella erfarenheter att luta oss mot, inte minst från Tyskland och andra delar av Europa. Ett arbetsmaterial finns tillgängligt när det gäller förpackningar. Vi kan konstatera att förpackningarna i hushållsavfallet utgör ett resursoch miljöproblem. Flera faktorer strålar samman mot att vi skall ta det första konkreta steget på detta område. Det är viktigt att vi gör det. Till skillnad från Jan Jennehag har jag läst i propositionen de väldigt tydligt angivna årtalen -- dem som Jan Jennehag efterlyser -- när olika krav skall vara uppfyllda i återanvändnings och återvinningshänseenden. Jan Jennehag har som brukligt är velat flytta de årtal som regeringen har angivit med ett år åt ena hållet. Men det imponerar inte såsom argumentation för själva grundattityden till hur man skall behandla frågan. De där åren fram och tillbaka känner vi igen. Man försöker höja ribban på något sätt. Men grunden är på ett mycket tydligt sätt lagd i regeringens förslag när det gäller hanteringen av förpackningarna. Det viktiga är att regeringen tydligt markerar på förpackningsområdet att det primärt är fråga om återanvändning och materialåtervinning. Därmed har man också infört en restriktion mot det som brukar kallas energiutvinning. Det fina i detta är naturligtvis att man ger en tydlig signal till producenten. Man säger: Skruva ihop grejorna rätt i ena ändan. Sätt ihop materialet. Gör förpackningarna riktiga i den ändan. I den andra ändan är det producenten själv som får ta hand om materialet och sköta materialåtervinningen. Tro inte att det mot slutet finns en självklar lösning, som säger att man i alla fall eldar upp materialet och blir av med det. Den lösningen är inte prioriterad eller ens understruken i regeringens förslag. En del förpackningar är litet mer okända för oss. Jag är inte övertygad om att de alla hänger samman med hund och kattmat, vilket Lena Klevenås ville påstå. Men det finns förpackningar av typ stålplåt och en del pappersförpackningar, där vi måste gå fram genom att först studera förutsättningarna för ett kravställande. Det uppdraget kommer regeringen naturligtvis skyndsamt att ge till Naturvårdsverket så att vi får en möjligt att genom att skapa mål låta de förpackningar som nu behandlas litet mjukare liksom hinna i kapp de förpackningar som vi nu genom utskottets skrivning ställer mycket konkreta krav på. Den andra gruppen material utgörs av returpapper. Också när det gäller behandlingen av returpapper för regeringen en ambitiös men ändå mycket varsam politik. Med varsam menar jag att man tar uppenbar hänsyn till de behov som samtidigt kan finnas i den svenska skogsnäringen av att kunna utnyttja den svenska skogen såsom råvara i olika sammanhang, inte minst när det gäller exportintressena. Regeringen gör det möjligt för skogsindustrierna att nationellt ta ett producentansvar. Man kan effektivisera miljöaspekterna samtidigt som man får möjlighet att utnyttja denna resurs på ett sätt som stämmer med skogsindustriernas och samhällets behov. När det gäller den tredje grupp ämnen som regeringen har behandlat i sitt förslag redovisar man ett mycket tydligt åtagande från den aktuella näringens sida. Det gäller nickel--kadmiumbatterierna, de laddningsbara batterier som finns bl.a. i biltelefoner. Här har näringen gått in med ett åtagande, som innebär att man redan under det verksamhetsår som börjar den 1 juli i år kommer att kunna uppnå 60 % insamling och året därpå 90 %. Det är ett mål som inte är obekant för riksdagen. Regeringen kommer naturligtvis att noggrant följa att man klarar de angivna målen. Gör man inte det har regeringen uppenbart riggat bilan för att låta den falla genom en väsentligt strängare lagstiftning. Jag tror inte att vi behöver befara någon passivitet från regeringens sida på denna punkt. Ytterligare ett material behandlas i den ändring av VA-lagen som möjliggör för anläggningsinnehavaren, oftast kommunen, att vara strängare mot den som är påkopplad eller vill bli påkopplad på systemet. Det ger en internationellt sett unik möjlighet för kommunerna att agera med fasthet, inte minst mot de industrier som ofta kan innebära ett problem i VA hanteringen. Men även andra påkopplade kan säkert komma i fråga för agerande från anläggningsinnehavarens sida. Det viktiga med regeringens förslag är att det är konkret och visar en mycket tydlig väg. Man blir dock litet kluven när man lyssnar på debatten här. Lena Klevenås sade att det bara är fråga om riktlinjer, som egentligen inte leder till några konkreta resultat. Christer Windén däremot var orolig för att förslagen är så konkreta och så tydligt påverkar inte minst det svenska näringslivet. Jag är nog benägen att på denna punkt hålla med Christer Windén. Förslagen är tydliga, och de kommer att påverka det svenska näringslivet på ett dynamiskt och offensivt sätt. Jag tror att näringslivet behöver dessa tydliga mål och ramar. Aktörerna pekas ut tydligt i regeringens förslag. Mycket viktigt är också att regeringen visar vilken väg man kan gå vidare på och pekar ut vilka materialgrupper och varugrupper som står i kö för att komma in i kretsloppssamhället. Man exemplifierar med datorer, bilar och skrotdäck. Man anger nya materialgrupper som också kan utsättas för ett producentansvar, t.ex. textilier och plast, inte minst PVC-plast. Man stakar ut en mycket tydlig väg och anger även vilka instrument som man kommer att arbeta med. Där kan den aviserade kretsloppsdelegationen ses såsom en spjutspets i det fortsatta arbetet. Herr talman! Jag tycker att man kan känna sig trygg på vägen mot ett kretsloppssamhälle. Vi kan nu se att regeringen förbereder de uppdrag som har aviserats i propositionen och som kommer att bli en följd av riksdagens beslut med anledning av utskottets betänkande, nämligen uppdrag som gäller tvättmedel, klor, PVC och avfallsskatten samt naturligtvis tillsättandet av kretsloppsdelegationen. Det gäller att få delegationen att omedelbart fungera såsom en spjutspets. Regeringens förslag har naturligtvis grundat sig på olika saker. Själva agerandet med ett kretsloppsarbete kan man naturligtvis hitta spår till, bl.a. internationellt, som ett resultat av den stora konferensen i Brasilien förra året i FN:s regi. Man kan också hitta drag av idéer från utvecklingen inte minst i Tyskland, där man har börjat arbeta med producentansvarsbegreppet på ett mycket tydligt sätt. Men det viktigaste är väl ändå att man i regeringens förslag kan spåra en mycket tydlig ambition på miljöområdet, en ambition om att just kunna peka ut mål, gränser och aktörer på det fortsatta miljöområdet. Jag vill säga att det är banbrytande. Man flyttar strömfåran i helt nya viktiga och riktiga riktningar. Det kommer att ställa krav på oss alla i samhällsarbetet, på politiker, på näringslivet, på de ideella organisationerna och inte minst på enskilda individer. Herr talman! Avslutningsvis är jag glad över att debatten i dag redan mycket tydligt har visat att det egentligen inte finns några invändningar från oppositionen. Det finns en bred uppslutning bakom de tankar och det agerande som redovisas i kretsloppspropositionen. Det är därför som jag med stor glädje än en gång kan yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Lennart Daléus känner sig mer hemma med Ny demokrati än med oss socialdemokrater. Det gör mig litet bekymrad men inte särskilt förvånad. I Ny demokratis reservation talas det om att god miljö aldrig får bli ett självändamål och att man skall analysera vilka konsekvenser som förslagen får för den privata äganderätten. Problemen med miljöpolitiken är ju att den har så svårt att hävda sig mot andra starkare ekonomiska intressen. Det beror på att marknaden tar väldigt litet hänsyn till det som inte ägs privat, t.ex. vatten och luft. Vilka nya strömfåror är det som den nya miljöpolitiken skall flyta i om inte politiken kan hävda sig gentemot marknaden? Vilken strömfåra är det som vattnet i Öresund skall ta, för att ta ett exempel? Jag tycker att det är bekymmersamt att de centerpartistiska ministrarna, som ju är två på miljöområdet, inte lyckas hävda miljöpolitiken lika väl som den moderata utbildningsministern och den moderata skolministern lyckas göra på det skolpolitiska området. Det krävs politiska motåtgärder av kraftfullt slag på miljöområdet, och jag är orolig om Lennart Daléus inte förstår i vilket sällskap han har hamnat. Jag skall villigt erkänna att kretsloppsbegreppet är genialt. Jag vill gärna ge en eloge för det. Men det måste fyllas med ett konkret innehåll. Vi vill ha förslag t.ex. på trafikpolitikens, jordbrukspolititikens och energipolitikens områden. Lennart Daléus säger att det är fråga om spårbyte, att förutsättningarna har förändrats. De har tyvärr på vissa punkter ändrats åt fel håll. De senaste två åren har ni t.ex. sänkt koldioxidskatten, förändrat avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel och ytterligare differentierat skatten på diesel. Detta är förslag och beslut som leder i fel riktning. Jag är enveten med att hävda att detta kretsloppsförslag inte är tillräckligt tydligt och starkt och inte ger tydliga signaler. Vilken trafikpolitik, Lennart Daléus, ligger i linje med kretsloppstänkandet? Hur många motorvägar skall vi bygga, och hur många filer skall Öresundsbron få? De utredningar och förslag som ligger till grund för besluten är ju inte trovärdiga. Miljöberäkningarna stämmer ju inte överens med de ekonomiska beräkningarna för att detta broprojekt skall gå ihop. Jag skall nämna ett exempel. Vi har fortfarande kärnkraften kvar. Vindkraften, som är så framgångsrik om vi bara ville, skulle vi kunna införa.

Herr talman! Lena Klevenås är inte riktigt rättvis när hon redogör för det som jag sade. Jag har inte sagt att jag känner mig mer hemma hos Ny demokrati. Det tror jag att Lena Klevenås snabbt erinrar sig. Vad jag sade var att Ny demokratis, dvs. Christer Windéns, här gjorda bedömning av konkretionen i den här propositionen delar jag före Lena Klevenås bedömning att den inte har ett konkret innehåll. Jag stannar gärna i min recension av Ny demokrati med det konstaterandet. Något annat har jag inte sagt, och jag tror att något annat lätt skulle förstöra debatten mellan oss två. Jag har markerat och regeringen har i propositionen markerat att det finns ett antal frågor som måste lösas och som måste in i kretsloppsarbetet. Dit hör trafikfrågorna och energifrågorna och även bostadsfrågorna, som Lena Klevenås tidigare har tagit upp. Dessa frågor hanteras nu i regeringsarbetet. Lena Klevenås och jag som individer kan säkert ha stor sympati för varandras åsikter när det gäller diskussionerna om Öresundsbron och när det gäller stora trafikleder, inte minst i närheten av den stad där riksdagen ligger. Vi kan också möjligen ha likartade synpunkter när det gäller kärnkraften. Problemet för Lena Klevenås är att jag i dessa frågor är enig med mitt parti i attityder, åsikter, kunskaper och erfarenheter, medan det är svårt för Lena Klevenås att hävda att hon med någon kraft i sitt parti kan driva en entydig position när det gäller bro, kärnkraft och trafikleder, för att nämna de exempel som hon själv tog upp. Lena Klevenås tog även upp frågan om att nu utnyttja de ekonomiska styrmedlen. Men den tiden är inte långt borta då Socialdemokraterna reserverade sig i utredning efter utredning mot användandet av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Så långt har vi i alla fall kunnat vända Socialdemokraterna, att de har förstått värdet av det instrumentet för att komma till rätta med flera miljöproblem.
Herr talman! Vem som kommer att bli mest framgångsrik i att förändra det sällskap i vilket vi arbetar politiskt får framtiden utvisa. Jag tycker att Lennart Daléus har uppenbara svårigheter att hävda miljöintresset tillsammans med de moderata kamraterna i den nuvarande borgerliga regeringen. Jag tycker inte att er miljöpolitik är trovärdig när det gäller hur man skall få i gång det kretsloppsanpassade samhälle som vi ställer oss bakom. Det är riktigt som Lennart Daléus säger att vi accepterar ekonomiska styrmedel, därför att vi lever på en marknad. Men vi tror att det behövs kloka politiska beslut och en viljeinriktning som är tydlig, och vi har inte denna starka tilltro till marknaden. Vilka avgifter är det som skall höjas eller införas för att ni skall få ihop denna enorma summa? Det är ett exempel. Jag vill ta upp en sak som Lennart Daléus sade i sitt första inlägg. Jag hann inte bemöta det tidigare, och jag tyckte att det var litet fräckt. Det gäller den vilsenhet som vi tidigare har visat. Jag förmodar att Lennart Daléus åsyftar Birgitta Dahl som miljöminister. Jag tycker att det är väl magstarkt att påstå. Jag undrar nämligen om vi någonsin har haft en så framgångsrik miljöminister som lyckades ge så tydliga signaler till näringslivet att vi faktiskt fick mycket stora förbättringar på miljöområdet när det gäller just tillverkningen inom industrin.
Herr talman! När det gäller i vilket sällskap man befinner sig i, var det som jag tydligt refererade till att jag inte har några problem med de åsikter som jag har i det parti som jag representerar. Dess bättre, herr talman, har jag inte heller några problem med de åsikter som jag har redovisat när det gäller kretsloppsarbetet och möjligheten att i huvudsak få gehör för dem i den nuvarande regeringen. Om jag inte hörde riktigt fel i Lena Klevenås första inlägg, talade hon om den nu aktuella propositionen som en storstilad proposition. Jag delar gärna den bedömningen. Jag är också glad över att det är en proposition som regeringen definitionsmässigt står bakom, alltså hela regeringen. Jag tror säkert att de andra regeringspartierna gärna delar uppfattningen att Centern har haft en pådrivande roll i detta arbete. Men det är hela regeringen som står bakom den här propositionen, med den tyngd och den nya inriktning som den pekar på. Det är riktigt, Lena Klevenås, att jag när jag talade om vilsenhet bl.a. menade Birgitta Dahl. Vi kan i efterhand se hur många inriktningar och naturligtvis också detaljer i Birgitta Dahls och den dåvarande regeringens arbete helt enkelt ledde fel. Enskilda överenskommelser med olika branscher i olika frågor gav inte något helhetsgrepp på frågan. Det var detaljlösningar på flera olika områden. Med detta förslag sätts tydliga ramar, men man skapar ändå frihet för de olika aktörerna att finna lösningar som leder fram till de mål som regeringen, och jag hoppas nu också riksdagen, kommer att kräva. Det är själva poängen i detta. Poängen är inte att söka dellösningar så fort man ser problemen poppa upp. Vi har försökt att se och hantera möjligheterna och att inte isolerat söka enstaka problem. Det tror jag är grunden. Jag är glad att Lena Klevenås och Socialdemokraterna i grunden, trots den debatt vi för här, ställer sig bakom det förslag regeringen har lämnat.
Herr talman! Lennart Daléus uppehöll sig en hel del kring förpackningar i sitt anförande. Jag sade också att propositionens förslag och utskottets hemställan vad gäller olika förpackningar inte är så dumma. Det är väl bra då, Lennart Daléus. Man kan undra vem Lennart Daléus polemiserar emot. Lennart Daléus säger att det enda Vänsterpartiet har att komma med är att justera ett år hit och ett år dit, dvs. att kräva att åtgärderna görs snabbare. Det är ju inte så konstigt. Det är en del av oppositionens funktion att konstatera att en inriktning eller en åtgärd är bra, men ifrågasätta om den inte kan göras litet bättre och genomföras något snabbare. Det är inte helt obekant att Centerpartiet, när det befann sig i opposition, också gjorde detta. I stället säger Lennart Daléus att han minsann har läst propositionen noga, och att han vet att förslaget är väl avvägt och inte bör ifrågasättas. Det finns självfallet andra områden där det inte är samma konkretion och där det inte sätts gränser. Det är ju de områdena som det huvudsakliga ifrågasättandet från min sida gäller. Att kritisera oppositionen för att den vill ha snabbare åtgärder än vad regeringen vill tycker jag är poänglöst.
Herr talman! Jag tror att jag var onödigt dum som kritiserade Jan Jennehag för att han fullföljde oppositionens uppgift. Det gjorde han naturligtvis, men det stannade ju också väsentligen vid det. Det fanns inget innehåll i fullföljandet av den uppgiften. Det är det som är litet bekymmersamt. Jag kan läsa högt ur den meningsyttring som Jan Jennehag har fogat till betänkandet. Han säger där att Vänsterpartiet vill nå de uppsatta målen den 1 januari 1996, och att lagstiftningen kommer att vara föråldrad om den genomförs den 1 januari 1997 som regeringen vill. Det är just detta årtalshattande utan sakligt innehåll som naturligtvis är ett sätt att fullfölja oppositionsrollen men inte mycket mer. Det jag invände mot i Jan Jennehags första inlägg var att han förnekade att det över huvud taget satts några gränser i regeringens förslag. Jag kan en gång till peka på att de gränserna och de årtalen är satta. De är väl avvägda. De är rent av milda, men samtidigt stränga. De är tydliga, men samtidigt möjliga att klara av. Jag är övertygad om att den balans regeringen har nått i hanteringen av förpackningarna kommer att visa sig framgångsrik.
Herr talman! Låt oss då lämna årtalshattandet beträffande förpackningar! Jag accepterar regeringens förslag i detta stycke och avstår från att yrka på att utvecklingen skall gå ett år snabbare på detta område. Låt oss i stället titta på alla de andra områden där regeringen över huvud taget inte har satt upp några konkreta mål! Det är det jag tycker är det viktiga.
Herr talman! Det är alldeles tydligt att det finns konkreta mål på flera andra punkter. När det t.ex. gäller returpapper säger regeringen mycket tydligt att en 75-procentig insamling i förhållande till dagens 63-procentiga skall vara nådd år 2000. Det markeras mycket tydligt vad som skall gälla. Det markeras mycket tydligt i det åtagande från näringslivets sida som regeringen har föreslagit i propositionen vilka insamlingsgrader som skall vara nådda när det gäller nickel--kadmiumbatterierna och vid vilka årtal. Tydligheten finns. Det viktiga är att regeringen inte försöker bruka våld mot tydligheten genom att springa fram på områden där vi i dag inte har ett tillräckligt underlag. Det menar jag, herr talman, är en del i en seriös miljöpolitik. Ta de steg som vi är färdiga att ta, men ha också modet att vänta den tid det tar för att ytterligare utreda de frågor som behöver belysning innan vi med acceptans i hela samhället kan fortsätta det aktiva miljöarbetet!

Herr talman! Jag gläder mig åt att Lennart Daléus bedömningar i så hög grad överensstämmer med mina att han känner sig närmare mig än Socialdemokraterna. Jag delar inte alls Lena Klevenås rädsla för att det är så. Lennart Daléus sade att det är ett mycket tydligt förslag. Det håller jag med om att det är. Jag skulle också vilja ställa en fråga till Lennart Daléus med anledning av näringslivets inställning till propositionen och de förändringar som gjordes innan den presenterades. Jag har mycket stor förståelse för att man t.ex. inom pappersindustrin är väldigt rädd för att politiker skall börja fingra på frågor som hur stor inblandning av returpapper i pappersmassa man skall ha. Det är den sortens frågor som är skrämmande och som kan få oerhört stor betydelse för svensk industri i ett europeiskt sammanhang. Jag återkommer till mitt påstående om att jag anser att det borde ha funnits utrymme och i varje fall definitivt motiv för att göra en bättre analys av konsekvenserna för näringslivet och den privata äganderätten och konkurrensen innan man presenterade propositionen i sin helhet. Jag vill fråga Lennart Daléus om han delar min bedömning eller om han menar att man kan lösa problemen efter hand som de dyker upp.
Herr talman! Jag vill inte att Christer Windén skall dra för stora växlar på att jag delade hans uppfattning om att den proposition vi diskuterar är konkret. Jag kan tvärtom hitta många åsikter, inte minst i reservationer från Ny demokrati i detta ärende, som jag över huvud taget inte delar. Så t.ex. är jag av den bestämda uppfattningen att god miljö är ett självändamål. Den uppfattningen delar uppenbarligen inte Ny demokrati att döma av reservationerna. Utan att fördjupa mig i det skall jag säga att jag tycker att det är riktigt att man samtalar med näringslivet och med industrin, som också är aktörer som är viktiga för att arbetet skall kunna fullföljas. Det får från regerings och riksdags sida aldrig bli en undfallenhet inför de skrämskott och de skrämselresonemang som från tid till annan kommer från näringslivet. Samtalen måste naturligtvis hela tiden bygga på en korrekt beskrivning. Christer Windén tar med skärpa avstånd ifrån att t.ex. införa krav på inblandning av returpapper i papperstillverkningen. Något sådant förslag finns, jag höll på att säga självfallet, heller inte med i regeringens proposition och har aldrig diskuterats i arbetet med regeringens proposition. Det är alltså inte aktuellt att diskutera med näringslivet. Nu skall ju regeringen, som den meddelar i propositionen, föra överläggningar med dem som inom skogsindustrin är berörda av de nya förslagen när det gäller returpapper. Men regeringen kommer naturligtvis aldrig att ge avkall på de krav som den anger i propositionen. Regeringen kommer naturligtvis inte heller att överge strömfåran i detta arbete. Det kommer att föras diskussioner under vägen och att göras korrigeringar, om man har valt en del vägar som visar sig svåra att hantera, men grunden ligger naturligtvis fast från regeringens sida. Det är i regeringens arbete också tydligt att miljön sätter ramarna för näringslivets agerande.

Herr talman! Det räcker inte att bara tala om producentansvar. Man måste också tillse att det finns tillräckliga styrmedel. Annars händer ingenting i miljöfrågorna. Ett viktigt medel för att få till stånd ett kretsloppssamhälle är att avpassa skatter och avgifter på ett sådant sätt att man når önskad effekt. Avsikten är alltså inte att förstärka budgeten med 8 miljarder, utan att minska användningen av skadliga ämnen. Vi beklagar därför att man inte vare sig i propositionen eller i utskottsmajoritetens text har presenterat hur man tänkt sig att de framtida miljöekonomiska medlen skall kunna hanteras. Vi har i reservationerna 7 och 8 pekat på behovet av en utredning liksom också på behovet av forskning för att få en god målprecision och kostnadseffektiva lösningar. Kommunerna har numera möjlighet att differentiera avfallstaxorna. Vi anser att även vattenoch avloppstaxan, liksom energitaxan, bör kunna utformas så, att den ger användarna klara ekonomiska incitament att minska förbrukningen. Mycket återstår också att göra när det gäller hushållsprodukter. Även där kan miljöavgifter eller skatter användas så, att de får en styrande effekt på konsumentpriset och därmed också på användningen. Ett annat styrmedel är naturligtvis de direkta förbuden. Det är viktigt att så snart som möjligt få bort farliga ämnen från miljön. Ett sådant exempel är bly i bensin. Det finns i dag både tekniska och ekonomiska möjligheter att genomföra detta. Två bensinkedjor har redan tagit bort blyet. Vi verkar vara överens om detta i utskottet, men utskottsmajoriteten anser att risken för att veteranbilar skall skadas är så avgörande för frågan att man inte vill medverka till en sådan begäran till regeringen. Här har Ny demokrati verkligen fått gehör för sin konsekvensbeskrivning. Orimligheten i ett sådant här ställningstagande talar för sig själv och behöver inte ytterligare kommenteras. En annan typ av tillsatser som vi anser skall förbjudas eller ges begränsad användning är optiska vitmedel, som är ett exempel på onödiga farliga kemiska ämnen som enbart används i kosmetiskt syfte. innebär att avfallsplaner skall upprättas och källsortering stimuleras, fattades redan för tre år sedan. Tyvärr har det hittills gått ganska trögt med både källsortering och avfallsplaner. Regeringen konstaterar också att den rådande situationen inte står i överensstämmelse med vad som borde gälla. Med ett sådant konstaterande borde det vara självklart att regeringen omedelbart sätter in åtgärder för att riksdagens beslut skall kunna fullföljas. Det är bara ett drygt halvår kvar. Då räcker det inte med att bara avisera en utredning om avfallsskatt. Det finns förslag som skulle kunna användas, bl.a. ett förslag från Svenska renhållningsverket om en avgift på osorterat avfall. I första hand bör arbetet inriktas på industriavfallet. För att stimulera nyttiggörande av avfall bör, som vi påpekar i reservation 14, handeln med avfall underlättas framför allt på regional nivå. Ett annat viktigt problem är definitionen av vad som är avfall. Lagen om miljöfarligt avfall är inte tillräcklig, eftersom det i dag är innehavaren som avgör om en produkt skall betraktas som avfall eller om den skall klassas som insatsvara. För en insatsvara gäller inte samma regler som för miljöfarligt avfall. Utredningen om ansvar och riktlinjer för hanteringen av miljöfarligt avfall har bara marginellt berört frågan, eftersom utredningen tyckte att den var besvärlig. Enligt vår uppfattning måste frågan beredas på den grunden att det är ämnets farlighet som avgör hur det skall hanteras, inte vad det klassificeras som. Herr talman! En dag som denna vill alla så snabbt som möjligt hem till sina familjer. Jag skall därför inte använda all den tid som jag har begärt utan i övrigt bara hänvisa till våra motioner, till betänkandet och till de tolv reservationer som vi har fogat vid betänkandet. Vi står självklart bakom alla reservationerna, men utöver dem som Lena Klevenås redan har tillstyrkt yrkar jag bifall endast till reservationerna nr 7 och 8 samt nr 11 och 12.

Herr talman! Under mer än ett års tid har jag hört ledande miljöföreträdare för Socialdemokraterna ondgöra sig över att regeringen inte har presenterat kretsloppspropositionen. Vi fick höra Lena Klevenås även i dag klaga på tempot i miljöarbetet. Det har varit svårt att förstå syftet med brådskan. För mig och Moderata samlingspartiet har det varit viktigast att få en så väl genomarbetad produkt som möjligt. Det har också varit en fördel att kunna ta del av de erfarenheter som gjorts i Tyskland och i övriga Europa på producentansvarets område. Nu är inte de problem som finns i t.ex. Tyskland på miljöområdet helt överförbara till svenska förhållanden. Tyskland är i motsats till Sverige ett tättbefolkat land. De avfallsproblem som accentuerats i samband med införlivandet av Östtyskland finns i ringa grad i vårt land. Vi har inte heller -- för att fortsätta jämförelsen med Tyskland -- det motstånd mot att förbränna avfall som finns på kontinenten. Det kan tyckas att våra vintrar inte är till någon större fördel, men ur avfallsförbränningssynpunkt har de den stora nyttan att vi kan tillgodogöra oss energin ur avfallet i förbränningsanläggningar för uppvärmning av bl.a. bostäder. På det sättet minskar vi utnyttjandet av fossila bränslen. Vi har även den kunskap som krävs för att rena avgaser så att förbränningen sker på ett mycket gott sätt ur miljösynpunkt. När nu riksdagen förhoppningsvis bifaller de riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling som jordbruksutskottet har hemställt om -- och som har behandlats inte bara i jordbruksutskottet utan även i bostadsutskottet, näringsutskottet och försvarsutskottet -- anser jag att den kommer att vara en utmärkt grund för en framtida miljöpolitik. Det är statsmakternas roll att ange mål och riktlinjer och skapa regelsystem som olika aktörer skall verka inom. Marknaderna skall sedan utforma och tillämpa system som leder till de uppsatta målen. Miljöpolitikens mål är många, och de flesta är globala, varvid det fordras internationell samverkan för att lösa problemen. För att belysa mångfalden av miljöhot vill jag ge några exempel. Det kan vara fråga om klimatpåverkande gaser, uttunning av ozonskiktet, försurning av mark och vatten, påverkan av miljögifter, nyttjandet av ändliga naturresurser, avfall och miljöfarliga restprodukter. Alla dessa problem har olika lösningar. Det gäller i miljöpolitiken att välja vägar som gör att vi inte stirrar oss blinda på ett problem utan försöker se helheten och sätter in åtgärder som ger den bästa sammanlagda miljöeffekten. När vi t.ex. försöker att komma till rätta med ett miljöhot, får vi inte förvärra ett annat. Detta är svåra avväganden och fordrar komplicerade redskap, som t.ex. miljökonsekvensanalyser eller livscykelanalyser, för att vi skall hitta de bästa vägarna. Forskning fyller naturligtvis också en mycket stor roll här. Att skapa en hållbar utveckling genom ett effektivt resursutnyttjande är miljöpolitikens huvuduppgift. Medel för att uppnå miljömålen kan vara materialåteranvändning, materialåtervinning eller energiutvinning. Det går inte, enligt mitt sätt att se på det hela, att göra någon rangordning, utan analyser får avgöra vilken metod som ger det bästa miljöutfallet i olika situationer. Hur resurserna bäst skall användas och hur industrin skall anpassa sig till ett resurssnålt samhälle, måste överlåtas till det naturliga samspel mellan ekologi och ekonomi som finns i en marknadsekonomi. En avvägning måste ske mellan vad som är miljömässigt önskvärt, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det krävs en fri marknad utan onödiga regleringar för att rätt miljöval skall kunna ske. Herr talman! Jag har för avsikt att ta upp några punkter i propositionen. Med det vill jag inte säga att jag tycker att övriga avsnitt är mindre viktiga. De punkter jag vill behandla är producentansvaret för förpackningar och returpapper, lagen om PET Låt mig dock först fastslå att jag hälsar med tillfredsställelse att vi stadfäster ett producentansvar. Jag anser även att regeringen har handskats mycket klokt med frågan om hur producentansvaret skall utvecklas. I propositionen konstateras att innan ett producentansvar för ett varu eller avfallsområde föreskrivs är det viktigt att konsekvenserna för såväl näringsliv, kommuner, berörda miljömyndigheter som konsumenter analyseras. Vidare poängteras att frivilliga lösningar bör eftersträvas. Inom området för producentansvar finns det all anledning att följa utvecklingen inom EG och successivt anpassa vårt regelverk till den utveckling som sker i Europa. Detta måste ske utan att ge avkall på vår mycket ambitiösa miljöpolitik. Vad gäller producentansvaret för förpackningar kan man inte säga att det området har den största negativa miljöpåverkan. Det är dock viktigt att använda förpackningar skall nyttiggöras i stället för att hamna på deponier. För att uppnå den eftertraktade hushållningen av resurser, finns det anledning att införa ett producentansvar för förpackningar. Övervägningar får ske mellan vilken metod som bäst gagnar miljön -- återanvändning, återvinning eller energiutvinning. Det är bara att instämma i vad som sägs i propositionen, nämligen att det är vitalt att konsumenten deltar aktivt i ett återtagningssystem för förpackningar. Utan den enskildes medverkan går det inte att få ett återtagningssystem att fungera. Jag tror dock att människor är så motiverade att det inte skall bereda några större problem att uppnå acceptabla insamlingsnivåer. Producentansvaret för returpapper anser jag dock är ett område som måste behandlas på ett känsligt och väl avvägt sätt. I dag materialåtervinns och energiutvinns ca 70 % av pappersavfallet. Det är en mycket hög återvinningsgrad. Berörda intressenter skall, enligt propositionen, ha överläggningar med miljöministern om producentansvaret för återvinning av returpapper. Som har framgått i motioner väckta i anledning av propositionen och efter uttalanden från företrädare för industrin kommer det att finnas många problem att lösa. Det gäller bl.a. hur färskfiberförsörjningen för vår närmaste omvärld skall lösas på bästa sätt. Med utbyggda returpapperssystem i Europa kommer det att finnas behov av försörjning av färskfibrer. Returfibrerna förslits efter varje varv i återvinningscykeln och kan inte återanvändas efter ett visst antal gånger. Med den stora tillväxt av skogsråvara som finns i Sverige kommer vårt land att bli en betydande faktor för försörjningen av färskfibrer. Det här kan ske under goda miljöbetingelser då överårig skog inte har förmågan att binda koldioxid på ett tillfredsställande sätt. Frågan i vilken utsträckning som materialåtervinning eller energiutvinning skall användas måste klarläggas och styras av analyser av miljömässiga och ekonomiska miljökonsekvenser. Andra frågor såsom producentbegreppet för returpapper, insamlingsmål och hur insamlingsverksamheten skall organiseras kommer säkert att stå på dagordningen vid överläggningarna. Herr talman! Jag utgår från att dessa punkter kommer att utgöra en naturlig del i överläggningarna och att resultatet kommer att ge oss både en konkurrenskraftig industri och en bra miljö. PET-frågan har diskuterats under en lång tid. Jag förmodar att den inte heller kommer att vara avslutad med anledning av kretsloppspropositionen. Propositionen anger att retursystem med pant skall gälla för engångsflaskor. Jag anser att detta för närvarande kan vara en väg att gå. Överenskommelser har skett med branschen och skall naturligtvis följas. Men det kan finnas anledning att se över detta system inom en relativt snar framtid, då de bästa miljöeffekterna kanske kan uppnås i samma system som gäller för andra plaster. Vi får säkert anledning att återkomma till den frågan senare. I propositionen tas frågan upp om införande av en avfallsskatt -- detta för att stimulera till ökad källsortering. Det kan inte uteslutas att skatten kan vara en framkomlig väg. En särskild utredare kommer att tillsättas för att belysa frågan. Jag instämmer i utskottets bedömning att en eventuell avfallsbeskattning kan vara av betydelse för den fortsatta utvecklingen på detta område. Det känns dock osäkert om den rätta vägen att gå är att införa ytterligare skatter. Utredningen får visa om det är lämpligt att införa en sådan beskattning. Om utredningen kommer fram till slutsatsen att det är lämpligt, måste den lämna förslag till hur lagarna skall utformas. För att få ett samhälle med en uthållig tillväxt, är det viktigt att de resurser som finns till förfogande används på ett resurssnålt sätt. De politiska mål som sätts upp måste, för att kunna förverkligas, vara praktiskt förankrade hos dem som kommer att vara berörda av de politiska besluten. Sker inte detta kommer styrmedlen att ge ringa effekter. Förutsättningarna för att de politiska besluten skall bli lyckosamma är att människor tror på dem. Därför är det avgörande att resultaten av de överläggningar som skall komma till stånd är väl förankrade -- både hos producenter och hos allmänhet. Sker detta kommer regeringens proposition att utgöra en god grund för en framtida långsiktig miljöpolitik. Herr talman! Jag vill med detta instämma i Lennart

Herr talman! Jag var säkert en ouppmärksam lyssnare. Men jag tyckte att man av det Patrik Norinder sade kunde få intrycket att det fanns en enhetlig syn på frågan om återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning av förpackningar. Så är inte fallet. Regeringen är alldeles entydig på den punkten. Utskottets majoritet har ställt sig bakom förslaget att de krav som ställs för förpackningar skall gälla två sorters hantering, nämligen återanvändning och materialåtervinning. Begreppet energiutvinning finns inte med som ett formulerat krav. Det är också alldeles entydigt att regeringen anser att returpapper i första hand skall gå till materialåtervinning. Avfallsskatten skall utredas. Jag är glad att Patrik Norinder instämmer i den bedömningen. Den oro som Patrik Norinder visar när det gäller PET flaskan är något ogrundad. Reglerna är klara. Hanteringen har påbörjats. Ansökningar om hanteringstillstånd har börjat strömma in. För denna hantering, liksom för de andra punkter jag har tagit upp i mitt resonemang, krävs en stabil fasthet, som så tydligt demonstreras i regeringsförslaget och i utskottets betänkande.
Herr talman! Vad gäller förpackningar och producentansvaret, Lennart Daléus, anser jag att energiutvinning måste vägas in i diskussionen. Vårt gemensamma mål är att skapa en så bra miljö som möjligt. Det finns tillfällen där energiutvinning kan användas i stället för de andra alternativen. Jag vill inte utesluta det alternativet. Analyser av miljökonsekvenser och livscykler får visa på i vilka fall energiutvinning skall användas. Vi skall inte utesluta något sådant alternativ. Det här gäller även returpapper. Med de långa transportvägar som finns i Sverige är det inte rimligt att inte använda papper för energiutvinning. Lennart Daléus tog upp oron för PET. Min åsikt är fortfarande att det kan finnas anledning att ta upp PET när vi senare behandlar frågan om plasterna. Vi är överens om det mesta i denna politik. Det föreligger kanske några skiljaktigheter. Jag ställer helt upp på regeringens proposition i övrigt.
Herr talman! Patrik Norinder och jag gör sannolikt något olika bedömningar när det gäller synen på energiutvinning. Jag menar att det skulle vara en direkt felaktig signal att jämställa materialåtervinning med energiutvinning. Det skulle vara fel signal till de berörda aktörerna, inte minst de som tillverkar de förpackningar vi talar om och de aktörer som är inblandade när det gäller returpapper. Det är en åsikt som vi säkert får tillfälle att diskutera i många olika sammanhang. Det som är glädjande är att regeringens proposition är entydig på denna punkt. Det ställs krav när det gäller återanvändning och återvinning av material. Det finns inte några procentsatser angivna. Inte heller formuleras några resonemang som jämställer återanvändning och återvinning av material med energiutvinning. Det är det som är avgörande för att jag skall tycka att det är ett bra förslag.
Herr talman! Det skall naturligtvis inte gå ut felaktiga signaler till aktörerna. Vi måste få den bästa metoden miljömässigt för att ta hand om förpackningarna. Om det är bäst att förbränna materialet, skall vi naturligtvis välja den metoden. Det kan finnas anledning att använda förbränning i stället för materialåtervinning när det gäller t.ex. vätskekartonger. Det går att återvinna material från vätskekartonger. Men det kanske är bättre med energiutvinning, som det står i propositionen.
Herr talman! Jag vill kommentera Patrik Norinders anförande på några punkter. Han sade att vi hade bråttom när det gällde kretsloppspropositionen. Det var snarare så att regeringen var mycket senfärdig. Vi var förvånade när propositionen aviserades i april för ett år sedan, och det dröjde ända till mars i år innan den kom. Den aviserades med jämna mellanrum under denna period. Avlämnandet sköts på hela tiden. Alla vet att det var påtryckningar från vad man skulle kunna kalla särintressen i frågan som gjorde att regeringen hela tiden fick ändra sitt förslag. När det sedan kom var det mycket magert. Jag tyckte att Patrik Norinder sade att Moderaterna vill ha en fri marknad utan regleringar, för att ett fritt val skall kunna ske. Om jag uppfattade det rätt skulle jag vilja fråga: På vad sätt gynnar detta miljön? Den sista punkt jag vill ta upp gäller något som Patrik Norinder kallade att ''anpassa till Europa utan att ge avkall på våra miljöregler''. Jag vill först informera Patrik Norinder om att Sverige är ett av 47 länder i Europa. Jag antar att det gällde en anpassning till EG, som snart inte finns. Jag är mycket intresserad om Patrik Norinder, som förmodligen har nära kontakter med Ulf Dinkelspiel, kunde informera oss om på vilka sätt EU-medlemskapet är positivt för miljön. Som jag har uppfattat det hittills är miljökrav ofta handelshinder. Det har varit ganska svårt för miljön att hävda sig i Europapolitiken. Jag är mycket intresserad om Patrik Norinder t.ex. kan visa på hur det kommer att vara bra för miljön med de enorma problem som den ökande handeln innebär, med utökningen av transportapparaten, av trafiklederna och därmed av utsläppen. Jag är enig med Patrik Norinder om att vi behöver ett internationellt samarbete på miljöområdet. Men jag skulle gärna vilja veta hur detta arbete pågår inför de förhandlingar vi skall ha.
Herr talman! Vad gäller brådskan måste väl Lena Klevenås också hålla med mig om att innehållet är det viktigaste, inte att forcera fram en proposition för sakens skull. Man avvaktar och ser vad som händer i omvärlden. Vi har försökt få en så genomarbetad proposition som möjligt. Det tycker jag att denna proposition har blivit. Jag tror att den har vunnit på att man inte har hastat fram någonting. Den fria marknaden är för mig det enda sättet att få en bra miljöpolitik. Lena Klevenås kan själv tänka tillbaka på hur man har skött miljöpolitiken i öststaterna, där man har använd de redskap som Johansson tog upp en hel rad skatter, regleringar och förbud.
Herr talman! Ursäkta mig. Jag är övertygad om att man får den bästa miljöpolitiken på en fri marknad, i samspel mellan de olika intressenterna, där politiken tar hänsyn till marknadskrafterna, till konsumenterna, dvs. Jag tror att det är bättre att Lena Klevenås ställer frågorna om Europaanpassningen till Europaminister Ulf Dinkelspiel. Om vi sätter i gång en EG-debatt här, blir det fel typ av debatt. Vi skall föra en kretsloppsdebatt i dag. Lena Klevenås tar upp transportproblematiken. Det är självklart att vi skall försöka få en bättre trafikmiljö. Med teknikens hjälp kan man komma mycket långt, genom avgasrening. Med bättre vägar kan vi också få ner miljöförstöringen. Det är bättre att Lena Klevenås vänder sig till Ulf Dinkelspiel när det gäller dessa frågor.
Herr talman! Patrik Norinder har en bristande ekologisk insikt, när han tror att man kan uppnå ett kretsloppsanpassat trafiksystem genom bättre avgasrening. Inte ens med all avgasrening som existerar får man bort koldioxiden. Det är den som är problemet. Den produceras i en oerhörd mängd och rubbar klimatet på hela jorden. Det var det som Riokonferensen handlade om. Jag blir mycket bekymrad när Patrik Norinder tar så lättsinnigt på detta. Självfallet håller jag med Patrik Norinder om att innehållet i propositionen är det viktigaste. Problemet är att det var så magert. Jag har ännu en konkret fråga som jag gärna vill ha svar på. Det gäller energin. Det är framför allt i trafiken, energin och jordbruket det brister. När skall kärnkraften avvecklas? Hur skall Moderaterna passa in kärnkraften i kretsloppssamhället? Det är fler än jag som vill veta det.
Herr talman! Nu börjar debatten dra i väg ordentligt. Vi har haft en Europadebatt, och nu skall vi ha en kärnkraftsdebatt. Lena Klevenås känner väl till vår ståndpunkt, att kärnkraften skall avvecklas när det finns fog för det tekniskt och ekonomiskt. Det behöver inte fastställas något speciellt tidsperspektiv. Det kan ligga tidigare än år 2010. Detta är inga nyheter för Lena Klevenås. Lena Klevenås säger att jag har bristande ekologiska kunskaper. Det kan hända. Det har väl i så fall också Lena Klevenås. Jag talar inte så mycket om ett kretsloppssamhälle. Jag talar om att göra det bästa för miljön. Det gäller att förbättra transportmiljön. Det går att göra genom att förbättra motorer. Jag tror inte att Lena Klevenås vill att vi skall förbjuda bilar. Vi kan förbättra transportsystemet. Vi kan göra bättre motorer. Vi kan använda andra energikällor än de fossila bränslen vi har nu. Detta arbetar man på. Vi kan få en bättre trafikmiljö.

Herr talman! Jag var tvungen att titta efter om Det gjorde det. Jag måste verkligen fråga om han står bakom det betänkande som han har satt sitt namn på. Det står ingenting i betänkandet om att vi skall elda upp soporna i stället för att återvinna dem. Patrik Norinder har inte tagit avstånd från att regeringen har aviserat en utredning om miljöavgifterna, men han anklagar mig t.o.m. för öststatskommunism, därför att jag tycker att skatter och avgifter är bra sätt att lösa vissa miljöfrågor! Jag vet inte vad Moderaterna har för fin idé om hur man skall kunna styra i önskad riktning, om man inte kan ta till avgifter och skatter. Mig veterligt finns det ingen annan möjlighet, om samhället vill ha en utveckling i en viss riktning. Vill man att de fria marknadskrafterna skall få råda helt och hållet själva, då är det klart att man inte skall använda sig av sådana medel, men jag trodde att även Patrik Norinder ställde upp på att när det gäller att få till stånd en önskad utveckling i miljöfrågorna är det absolut nödvändigt med styrmedel. Som sagt var, jag måste fråga: Står Patrik Norinder bakom betänkandet i dess helhet eller inte?
Herr talman! Jag tycker att jag klart och tydligt har uttryckt att jag står bakom betänkandet. Det råder väl inga oklarheter om det. Den styrning genom skatter och avgifter som Inga Britt Johansson är så otroligt förtjust i anser vi skall användas mycket restriktivt. Det förbudssamhälle som man kan få annars vill vi inte ha. Vi tror på fria överenskommelser mellan marknadens aktörer och att politikerna också för ett samtal med dem som agerar på marknaden. Marknadsekonomi är det system som bäst klarar av miljön, enligt vårt sätt att se det.
Herr talman! När Socialdemokraterna satt i regeringsställning förut, fick vi -- från samtliga borgerliga partier, om jag inte minns fel -- kritik för att vi inte tillräckligt snabbt kom fram med förslag om miljöavgifter och miljöskatter. Om vi vill att tillverkarna skall gå över till mindre resurskrävande förpackningar m.m., måste vi ge tydliga signaler. En signal är att det inte mer än i undantagsfall kan bli tal om att bränna den sortens avfall. Det måste gå att återvinna, därför att vi behöver spara på jordens samlade resurser. Jag har hört hur Patrik Norinder i andra sammanhang, exempelvis när vi har varit på Packforsks seminarier, alltid har talat om förbränning, förbränning, förbränning. Det är tydligen det enda sätt som Patrik Norinder ser framför sig. Energiutvinning heter det så vackert, men vad det handlar om är ju att vi tar ut resurser från naturen och eldar upp dem, när de kanske behövs bättre på andra ställen. Som sagt var: Regeringen har -- och där håller jag med regeringen -- en helt klar linje i de här frågorna. Och jag trodde att Patrik Norinder, när han har satt sitt namn under betänkandet, ställer upp på den linjen. Det gör han tydligen inte.
Herr talman! Jag tycker att förbränning av sopor är ett sätt att driva miljöpolitik på. Det måste vara bättre att utnyttja energiinnehållet i sopor än att deponera dem eller att hantera dem på ett ur miljösynpunkt sämre sätt med andra metoder. Det är inte säkert att återanvändning eller materialåtervinning är de bästa metoderna. Många av de metoderna fordrar långa och miljöfarliga transporter. Det är väl bättre att t.ex. den del av plasten som har tillverkats av olja förbränns efter att ha använts som förpackning. Det är inte säkert att det bästa ur miljösynpunkt är att återanvända eller återvinna plasten. Jag säger ju att det måste göras ordentliga miljökonsekvensanalyser. Man skall göra livscykelanalyser för att få det bästa ur miljöns synpunkt. Jag vill inte rangordna de olika metoderna, och jag vill inte utesluta energiutvinning. Ett sätt att utvinna energi ur sopor är att ta ut metangas ur dem. De avfallsförbränningsanläggningar som vi har i Sverige har mycket bra värden vad gäller utsläppen i luften. Därför anser jag att vi också skall utnyttja det energiinnehåll som finns i avfallet.